Herr talman! Mycket kan sägas om situationen i Centralamerika. Centralamerikafrågan har ju varit uppe till behandling under många år, och vid åtskilliga tillfällen har det förekommit debatt här i kammaren, oftast på initiativ av vpk. Det finns ingenting som inte talar för att så blir fallet även i fortsättningen. Utskottet har ju också i sitt betänkande påpekat att frågan har diskuterats flera gånger. När det gäller Centralamerika är det grundläggande problemet den ena av stormakternas, dvs. USA:s, roll i sammanhanget, USA:s absoluta hänsynslöshet gentemot små och svaga grannar. Centralamerika har ju alltid betraktats som Förenta Staternas bakgård. Historiskt sett — och även om vi håller oss till efterkrigsåren — har USA gång på gång gjort direkta militära ingripanden i de centralamerikanska staternas inre förhållanden. Guatemala är ett exempel. Under efterkrigstiden hade man där först en ganska progressiv regim. Det var visserligen en militärledning, men det genomfördes i alla fall blygsamma jordreformer. Det var trots allt en förändring till det bättre. Regimen störtades av USA med direkt ingripande av marinkår, flyg och annat. Ledaren, överste Arbenz, fick lov att försvinna, och sedan vidtog det omfattande dödandet i Guatemala. Det finns andra exempel från åren = Prot. 1985/86:37 därefter. 27 november 1985 I dagsläget är det naturligtvis framför allt Nicaragua som väcker uppmärk =S samhet. USA ingriper på det mest uppseendeväckande sätt mot en liten grannstat, underhåller en direkt intervention av främmande trupper, förser trupperna med vapen och minerar hamnar. Det gäller alltså en grannstat, och det hela sker utan krigsförklaring, osv. Motiven för president Reagans administration att göra de här sakerna är, som man säger, att stoppa kommunismens utbredning. Man vill hindra att den andra stormakten, Sovjetunionen, får inflytande och fast fot i området. Det är bara att konstatera att ingen av de här staterna i Centralamerika vill bli någon som helst satellit till Sovjetunionen eller på något sätt beroende av Sovjetunionens inflytande. De vill få mänskliga förhållanden, en social utveckling. De vill avhjälpa nöden och förbättra levnadsförhållandena för folket. De vill ha frihet. USA:s politik får den rakt motsatta effekten. Det blir naturligtvis alltmer så, att de här staterna söker sitt stöd där de kan få det, dvs. hos den andra stormakten, Sovjetunionen. Det finns politiker i USA i alla läger, både i det republikanska och i det demokratiska partiet, som starkt fördömer USA:s politik och som anser att USA, världen i övrigt och freden i området skulle gagnas mycket mer av en politik som understödde utvecklingen i länderna i fråga, som såg till att folket fick det bättre och att handel och andra kontakter utvecklades. Men så har det inte blivit, och vi får tydligen vänta på en ändring av USA:s politik. Herr talman! I nästa betänkande kommer vi att behandla Afghanistan och dess självständighet. Här är den andra stormakten, Sovjetunionen, inblandad. Det finns en fempartimotion, som utskottet givetvis helt har ställt sig bakom. Det skulle vara glädjande om vi i fortsättningen kunde få motsvarande uppslutning i den svenska riksdagen när det gäller att fördöma USA:s interventioner och USA:s hot mot t.ex. Nicaraguas självständighet. Vi borde kanske intressera oss för — som när det gäller den andra sidan — ett gemensamt fördömande av och avståndstagande från USA:s politik i Centralamerika. Herr talman! Jag har i det här fallet inget yrkande. Vi är medvetna om att vår motion, som ligger till grund för betänkandet, behöver utmejslas ytterligare. Det är fortfarande aktuellt med en europeisk Contadoragrupp, och vi skall återkomma till det. Det är fortfarande aktuellt att titta på befrielserörelsers soldaters rättigheter enligt internationella konventioner, t.ex. i El Salvador och Guatemala. I övrigt stöder vi utskottets hemställan.

Herr talman! Jag begärde ordet i den här debatten innan jag visste var Oswald Söderqvist skulle hamna med sitt inlägg, och jag kan väl få uttrycka en stilla glädje och tillfredsställelse över att inlägget denna gång inte var riktigt så ensidigt som vi ibland har fått höra när det gällt att betrakta USA:s roll. Jag vill gärna säga att vi som försöker följa utvecklingen i Centralamerika — också vi moderater — har en starkt kritisk hållning till USA:s politik i detta område, men vi är å andra sidan utomordentligt försiktiga med att låta den hållningen leda till ensidighet i bedömningen. 81 Jag skulle vilja använda det här tillfället till att göra en liten genomgång av 27 november 1985 detskeende som pågår i och omkring Centralamerika för att påvisa att det är ett område som är internationellt mycket uppmärksammat. Jag kunde kanske börja den genomgången genom att peka på det negativa först, nämligen USA:s alldeles nyligen tagna kongressbeslut om stöd med 27 miljoner dollar till Contrasrörelsen. Detta beslut är förenat med villkor om att medlen inte får användas till vapenköp, men man har anledning att anta att i varje fall transportfordon och annat sådant kommer att inköpas. Jag betraktar det som ett negativt beslut ur den synpunkten att det stärker den strid som pågår vid Nicaraguas gräns. Vi skall också notera att konflikten håller på att svänga såvitt gäller de militära framgångarna. Contrasrörelsen har försvagats, och sandinisternas mycket stora krigsmakt i Nicaragua förefaller nu alldeles bestämt ha tagit den militära ledningen. Det är viktigt att notera det, Oswald Söderqvist och alla ni andra som så gärna stöder sandinistfrontens hållning när det gäller de inrikes förhållandena i Nicaragua. Just i stödet för en hållning som innebär ett undantagstillstånd och en begränsning av det fria ordet åberopas ju krigsförhållandena i Nicaragua. Jag vill gärna peka på att det är alldeles uppenbart att den situation som har rått inte längre råder. Nicaraguas krigsmakt har i stor utsträckning kontroll över gränsområdet mot Honduras. Internationellt är emellertid aktiviteten mycket stor. Jag skall göra en genomgång av vad jag menar är väsentligt, internationellt sett. Toppmötet i Genåve behandlade i ett stort avsnitt alldeles säkert frågan om regionala konflikter. Vi kan vara övertygade om att Gorbatjov och Reagan där diskuterade konfliktriskerna i Centralamerika, i Karibien och kanske t.o.m. i Sydamerika. Vi skall registrera det, eftersom det utan tvivel betyder en minskad laddning, en minskad risk för att Centralamerikakonflikten utvecklas till en öst-väst-konflikt — något som vi alla har fruktat. Jag vill vidare peka på Contadoragruppens beklagliga misslyckande och gärna också på en trolig anledning till detta misslyckande; ja, det finns faktiskt två. Den 20 november, alltså för omkring en vecka sedan, försökte man nå enighet kring ett tredje utkast i Contadoratraktaten — ett 64-sidigt dokument som skulle reglera förhållandena på den centralamerikanska halvön för att därmed leda till avspänning mellan nationerna. Anledningen till misslyckandet kan väl sägas vara tvåfaldig, som jag sade. Det ena skälet är säkerligen den försvagade ställning som regeringarna i Contadoragruppen har inrikespolitiskt. Det råder kris i Colombia och Mexico. Men den främsta anledningen är säkerligen att varken Nicaragua eller dess kringliggande grannstater för närvarande är beredda att acceptera den långtgående reglering av rustningsförhållandena och internationellt umgänge som denna traktat skulle innebära. Det är då att notera att det hölls en internationell överläggning i Luxemburg för ungefär en vecka sedan, där Contadoragruppen och de centralamerikanska staterna sammanträffade med utrikesministrar från EG-länderna. Där blev det alldeles tydligt genom ett brev från Daniel Ortega att Nicaraguas ledning för närvarande ställer sig direkt avvisande till att acceptera Contadoragruppens traktat. Det är också viktigt att notera när vi skall bedöma de inrikespolitiska förhållandena i Nicaragua. Det är vidare intressant att notera att till EG-staternas avtal med de mellanamerikanska republikerna fogades två tilläggsprotokoll. I det ena villkorsgjorde Västtyskland sitt deltagande i stödet för Centralamerika dels genom att knyta sitt bistånd till utvecklingsprojekt, dels genom att de centralamerikanska staterna ålades att stödja en utveckling mot och till stöd för mänskliga rättigheter. I det andra ville Frankrike knyta villkoren för sitt deltagande till att det stöd som EG lovade fick bli ett regionalt stöd och inte dirigeras till något av länderna i regionen. Jag kan också påpeka att det i dagarna har varit val i Honduras och Guatemala. Det är alltså en livaktig politisk situation som råder i och omkring de centralamerikanska staterna, där de flesta krafter i världen strävar mot att avdramatisera utvecklingen. Jag tycker därför att det vore förödande om vi i Sveriges riksdag skulle försöka välja sida och föra en ensidig politik. Det grundläggande för allt vi gör när det gäller Centralamerika måste vara att säkerställa de centralamerikanska folkens rätt till social utveckling, ja, närmast till social revolution. Den fattigdom som där råder och de sociala orättvisorna kan aldrig utgöra grundvalen för en varaktig fred. Vårt främsta ansvar är alltså att med balans och måtta stödja denna utveckling och avhålla oss från ensidighet. Jag delar som sagt i många avseenden den kritik som har framförts mot USA:s politik, men jag vill absolut inte ta ensidig ställning i den här konflikten. Vi ser hur Europas nationer ställer upp på det sätt som jag förut här i riksdagen har efterlyst till stöd för en fredlig utveckling i Centralamerika. Genom att vi inte deltar i det europeiska samarbetet lämnas Sverige utanför.

Herr talman! Jag har inga yrkanden.
Herr talman! Man kan säga att det är tur att vpk väcker motioner om Centralamerika, så att Nic Grönvall får möjlighet att utveckla sin syn. Det är en syn som ingalunda stämmer överens med hans eget partis agerande och ställningstagande i den här frågan, som ju framför allt, och mycket tydligt, utmärks av en oerhörd ensidighet. Aldrig någonsin ser man fel hos stormakten USA, men däremot massor av fel hos dessa småstater i Centralamerika och deras representanter. Det finns mycket som man skulle kunna säga om det Nic Grönvall här anfört. Han talar om den stora nicaraguanska krigsmakten. Jag kan försäkra Nic Grönvall att sandinisterna i Nicaragua gärna skulle ha lagt mycket mindre av sina mycket knappa resurser på militära rustningar, om de hade fått vara i fred och utveckla sitt land utan de hot som de har blivit utsatta för sedan 1978 av den store grannen i norr. Vad skall de göra? Har inte de liksom alla andra stater rätt att försvara sin självständighet och bygga upp en militär apparat för det ändamålet? Samma sak gäller när man talar om undantagstillståndet.

Då hjälper det inte att man med knappa resurser försöker bygga upp social service, sjukvård osv., utan då måste man ibland ta till undantagstillstånd. Man kan inte låta vad vi kallar det fria ordet blomstra och låta alla som är kritiska komma till tals — det tycker jag är helt klart. I så fall skulle man kanske över huvud taget inte kunna hålla ihop staten längre, och det är ju just det USA vill. Det skall man också komma ihåg när man talar om undantagstillståndet. Contadoragruppen kommer vi, som jag har sagt, att återkomma till. Det finns mycket att säga om varför Nicaragua har sagt nej till det senaste Contadoraförslaget. USA:s påverkan finns i bakgrunden där också. Man har från det hållet rest svårigheter för Contadoragruppens arbete som jag tycker är det viktigaste i det fallet. Det talas om demokrati här. Det är USA:s ändrade strategi i de här frågorna. Vi kan se det även i Europa, t.ex. i Turkiet. Det lönar sig inte längre för USA att hålla militärjuntor på många ställen, därför att ekonomin klappar ihop och de klarar inte av det. Då måste de tillsätta civila regeringar för att få tillbaka litet av sina pengar. Det är detta vi ser.
Herr talman! Jag är angelägen att säga — även om det bjuder mig emot därför att det skulle sätta min egen person litet grand i fokus, vilket känns plågsamt i denna förnäma församling — att Oswald Söderqvist nog skall börja uppfatta mig såsom en företrädare för moderata samlingspartiet och inte för mig själv. Den anklagelse som han vill rikta mot moderaterna är alltså inte förtjänt. När det gäller den fråga som är den mest plågsamma i debatten just nu, nämligen undantagstillståndet i Nicaragua, vill jag gärna nämna ett par siffror för att man skall kunna bedöma värdet av Oswald Söderqvists uppgift om det nödvändiga i detta undantagstillstånd. Nicaragua har för närvarande en armé av ungefär 50 000 man. Nicaragua spenderar ungefär 50 96 av sin nationalbudget på armén. Vi vet att contras är försvagade, och vi vet att angreppen mot Nicaraguas territorium för närvarande inte är särskilt överhängande. Det går inte längre att hävda att den krissituation som Oswald Söderqvist refererar till är ett godtagbart underlag för att förtrycka det fria ordet, för att driva en odemokratisk utveckling, för att upprätthålla ett undantagstillstånd i Nicaragua.
Herr talman! Vi har i varje fall ännu inte i praktisk politik, i uttalanden från moderata samlingspartiet eller i dess agerande här i den svenska riksdagen sett att partiet på något sätt skulle ställa upp bakom de synpunkter som här har framförts av Nic Grönvall. Jag välkomnar naturligtvis om vi i fortsättningen får se en sådan svängning som Nic Grönvall vill påstå finns i det partiet. Det är ju bra om vi får se det på verkligt stark grund och inte bara av Nic Grönvalls utsaga. Den omsorg som Nic Grönvall visar beträffande contras militära svaghet är litet förvånande. Det är ju, tycker jag, ett bevis för vilket stöd detta lilla land på 5 miljoner invånare har av sin befolkning, att man trots den oerhörda pressen har lyckats hålla ihop sitt folk och lyckats mobilisera sina krafter och kunnat slå tillbaka attackerna. Det skulle vara intressant om Nic Grönvall hade redovisat några militära styrkeuppgifter också från den andra sidan om hur mycket som finns där och hur mycket USA har ställt upp med för att understödja contras som opererar från Honduras och också — i varje fall tidigare — vissa styrkor söderifrån, från Costa Rica. Det är också mot den här bakgrunden som jag tycker att man skall se undantagstillståndet. Jag tycker inte att det är något stort problem i den här debatten. Jag tycker att en liten stat som blir utsatt för det tryck som Nicaragua har blivit utsatt för måste vidta extraordinära åtgärder. Nicaragua har inte bett om att tvingas hålla en stark krigsmakt, inte bett om att bli utsatt för handelsbojkott, inte bett om att bli anfallet utifrån. Och man måste naturligtvis på alla sätt försöka hålla ihop sitt land och sin stat. Det har man gjort — men det fordrar ibland extraordinära åtgärder. Detta har i varje fall jag full förståelse för, mot bakgrund av vad man blivit utsatt för. Det är naturligtvis en fråga om värderingar, men min värdering är att Nicaragua har sin fulla rätt att vidta sådana åtgärder när man år efter år blir utsatt för det som man blivit utsatt för från år 1978, när Somoza störtades och fram till i dag.

Herr talman! Jag vill framföra några synpunkter när Centralamerika nu avhandlas. Den 31 mars 1985 vann kristdemokraterna egen majoritet i El Salvadors parlament. Därmed kunde en demokratisk utveckling, med ekonomiska och sociala reformer, fortsätta. Tidigare hade kristdemokraterna, med hårt motstånd från extremhögern, genomfört reformer som syftade till en demokratisering. Dessutom har en rad rättvisereformer etablerats: en nationalisering av utrikeshandeln och bankväsendet och en etapp av en jordreform. Syftet med reformerna är inte att förstatliga utan att sprida och fördela ägandet, och genomförandet har skett inte genom konfiskation utan genom expropriation, dvs. att ersättning erläggs för mark, utrikeshandelsbolag och banker. Som exempel kan nämnas att en enskild ägare i en bank inte får ha mer än 1 90 i bankaktier. Den positiva utvecklingen har förstås skapat problem för vänstergerillan — vänstern hade ju samma reformer på sitt program som kristdemokraterna nu genomför. Taktiskt sett hade gerillan hellre sett att högern vunnit valet i mars 1985. Det skulle ha gett den klara opinionsvinster. Men mot en motståndare som genomför rättvisereformer under fredliga och demokratiska former har man det uppenbarligen svårare. Därför ägnar sig gerillan åt destabiliseringsaktioner för att åter slunga in El Salvador i ett totalt inbördeskrig. Man genomför aktioner typ kidnappning av kristdemokratiska borgmästare och rena mordraider. Samtidigt fortsätter man sitt genomskinliga propagandakrig, med desinformation till västvärlden. Att vänstergerillan FMLN domineras och styrs av kommunisterna är helt klart. Men deras agerande ursäktar på intet sätt den fruktansvärda extremhögern, som också den fortlöpande ägnar sig åt politiska mord och destabiliseringsåtgärder. Ibland uppfattas det i den allmänna debatten så, att den som kritiserar vänsterns hårdhänta framfart företräder och försvarar högern. Så är det givetvis inte. Att den uppfattningen fått spridning beror troligen på USA:s handlande genom åren. Hellre än att stödja en demokratisk utveckling med sociala och ekonomiska reformer har man stött högerdiktaturer i kampen mot den växande kommunismen. Det är självfallet en felaktig politik. De demokratiska länderna borde arbeta på det strategiska planet för att stödja en demokratisk utveckling i dessa länder. Det är en oacceptabel förenkling att framställa situationen i Mellaneller Centralamerika som om enbart två alternativ existerar: extremhögern och extremvänstern. Faktum är att det är just mittenalternativet, uppburet av kristdemokrater, som ofta är det enda verksamma alternativet till den diktatoriska kommunismen. USA har nu tydligen valt att stötta den demokratiska utvecklingen i El Salvador — ett undantag som jag och många andra hoppas skall bli regel. Herr talman! I arbetet för en fredlig och demokratisk utveckling intar kristdemokraterna en nyckelställning i hela Centralamerika. Det har varit ett påfrestande arbete att i en miljö av våld och dödande upprätthålla kampen för en fredlig samexistens utan våld. I motsats till den marxistiska sandinistregimen i Nicaragua försöker kristdemokraterna i detta område att få till stånd en politisk dialog i stället för skjutande på politiska motståndare. Men detta renderar, herr talman, kristdemokraterna i Nicaragua fängelse, förföljelse och undantagstillstånd. Vi vet att också kyrkans företrädare utsatts för samma tvång. Detta är onekligen avslöjande.
Herr talman! Jag skall bara kort replikera på vad Alf Svensson sade angående kyrkans män. Jag vill påminna Alf Svensson om att det är mycket få år sedan biskopen i San Salvador, Oscar Romero, blev nedskjuten framför altaret i sin egen kyrka av just högerns dödspatruller i El Salvador. Innan man börjar tala om dessa saker i de termer som Alf Svensson gjorde skall man nog sätta in händelserna i sitt historiska sammanhang. Alf Svensson borde tänka på detta innan han ger sig in i en sådan här debatt, breder ut sig och visar sin okunnighet. Läs på litet bättre! Läs Centralamerikas historia, och ta framför allt kontakt med de kämpande kristna, de katolska prästerna, som ända sedan Camilo Torres dagar på 1960-talet i Colombia har ställt upp för folket och för det som Alf Svensson kallar kommunistledda gerillarörelser! Det är många, många kristna präster i den kämpande teologin i Sydamerika som har mistat livet i denna kamp. Det vore intressant att veta var Alf Svensson skulle ställa sig i en sådan konflikt.
Herr talman! Det verkar som om Oswald Söderqvist börjar tala om okunnighet när han inte gillar det som sägs. Det är helt riktigt att Oscar Romero mördades framför altaret. Men det kan knappast rättfärdiga att man inte låter ärkebiskopen i Nicaragua få verka fritt. Jag håller helt och hållet med Oswald Söderqvist om att det runt om i Latinamerika finns en rad präster och företrädare för kyrkan som går de progressiva krafternas ärenden. Det var just därför som jag påpekade att det var så dystert att dessa krafter beskärs genom undantagstillståndet i Nicaragua.

Herr talman! Talarlistans rubrik på detta ärende, kurdernas m.fl. rättigheter, ger en sned bild av betänkandets innehåll. Det handlar egentligen mycket litet om kurder, däremot om en del andra saker. I verkligheten är det två teman i detta ganska omfattande betänkande, ett som rör mänskliga rättigheter — där då den kurdiska frågan är en liten del — och ett som rör nationellt självbestämmande, där vi kommer in på sådana spörsmål som vi nyss behandlade när det gällde Centralamerika och Nicaragua. Jag skall uppehålla mig litet vid båda dessa teman och börjar med det som handlar om mänskliga rättigheter. Jag skall här ta upp frågan om Iran, som vpk under ganska många år har väckt motioner om. Jag tror inte att det finns några skilda uppfattningar i utrikesutskottet eller riksdagen om den regim som nu har makteni Iran. Den islamiska regimen under Khomeini är en brutal förtryckaroch mördarregim av värsta slag. Vi kan få rapporter från alla håll — från vänsterkrafter och från andra politiska grupperingar, också långt ut på högerkanten — i Iran som ger samma vittnesbörd. Vi kan också genom flyktingar som kommer hit, både iranier — perser — och kurder samt flyktingar från andra folkgrupper som finns i Iran, få vittnesmål om hur denna regim verkar. Vi känner även till krigsrapporterna — detta med levande vågor som man sänder ut från den iranska arméns sida i kriget mot Irak. Jag tror alltså inte att det här är fråga om någon skillnad i bedömningen — att denna regim måste fördömas, att Sverige klart måste ta ställning. Det har ju också skett ganska klart i utrikesutskottets betänkande. Men vi kan se litet på Sveriges politik när det gäller Iran. Det är glädjande att Sveriges handel med Iran har minskat, såsom här redovisas i utrikesutskottets betänkande. Från vårt partis sida hoppas vi verkligen att den utvecklingen skall fortsätta och att våra kontakter med Iran när det gäller ekonomiskt utbyte och annat utbyte skall minskas. Detta är naturligtvis oerhört viktigt. Det har ju under de senaste åren hänt saker som Sverige verkligen inte kan vara särskilt stolt över. Jag tänker på oljeaffärerna för något år sedan — med inköp av iransk olja. Jag tänker också på försöken att ta hit och utbilda folk — det var den gången tal om utbildning av tandläkare vid våra tandläkarhögskolor — vilket inte borde få förekomma på grund av den regim som nu finns i Iran. Det gäller också andra saker. Vi har naturligtvis inte någon vapenexport till Iran för närvarande — det har vi haft tidigare när det varit andra regimer där som har varit minst lika blodiga. Men som framgick av ett frågesvar här i kammaren för bara någon vecka sedan — jag hade ställt en fråga till utrikeshandelsminister Hellström — har vi fortfarande stor delaktighet i utbyggnaden av en stor anläggning för tillverkning av sprängämnen i Isfaham, några mil utanför huvudstaden Teheran. Svenska tekniker och svenska byggnadsfirmor —t.ex. Skanska — är där engagerade i att bygga upp detta stora konglomerat av kemisk-teknisk verksamhet i Iran under pågående krig. Då kan man säga att sprängämnen är civila varor. Vi känner väl till det här från alla debatter om krigsmaterielexport här i kammaren och på andra ställen. Sprängämnen kan man utmärkt väl spränga tunnlar med, använda vid vägbyggen, hamnbyggen osv. — det är en fredlig användning. Precis samma sprängämnen går utmärkt väl att stoppa in i granater, minor och andra militära varor — om man får begagna det uttrycket — för att användas i kriget. Den logiska följden borde naturligtvis vara att hela det svenska engagemanget i den här kemisk-tekniska fabriksanläggningen i Iran skulle avvecklas, och det så snabbt som möjligt. Det borde, tycker vi från vårt parti, vara möjligt med ett mycket mer gemensamt och enat uppträdande i den svenska riksdagen när det gäller Iran. Vi skall naturligtvis återkomma i den här frågan. Det finns ju också i Sverige en kommitté som understöder motståndet i Iran. Den har visserligen kanske inte varit särskilt aktiv, men vi hoppas att den skall kunna bli aktivare. Det borde alltså vara möjligt att till ett annat år få ett mycket mera samlat, bestämt och kraftigt avståndstagande från regimen i Iran än som har varit fallet i detta utskottsbetänkande. Jag har ett särskilt yrkande när det gäller kurderna i Iran. Det är kopplat till en motion som vi väckt och en reservation, som jag nu vill säga några ord om. Den kurdiska frågan har blivit mer och mer känd i Sverige. För 10-15 år sedan var det inte många svenskar som visste vad kurder var för något slags folk, och inte heller hade man något begrepp om vad Kurdistan var. Det gäller naturligtvis också mig själv. Men genom de debatter som vi har haft här i riksdagen och de motioner som vi från vpk har skrivit — det har varit olika interpellationsdebatter, som bl.a. nämns i utskottsbetänkandet — har vi fått en ganska bra bakgrundsbeskrivning i riksdagshandlingarna. Det finns också ute i det svenska samhället nu mycket större kännedom om kurderna och det kurdiska problemet. Det beror naturligtvis också på att den kurdiska invandringen till Sverige från alla de länder som här är aktuella har ökat och att den kurdiska gruppen nu börjar bli en av de stora invandrargrupperna — det är vid den här tidpunkten snarare över än under 7 000 personer. De kommer från Iran, Irak, Turkiet och i viss mån från Syrien och Libanon, där de egentligen inte är bosatta men dit de har flytt och sedan flytt vidare. Den uppmärksamhet som kurderna har fått har tyvärr kopplats till de terrordåd som har utförts här i Sverige och till de mord som har begåtts av kurder på kurder. Det har naturligtvis skadat den kurdiska saken väldigt mycket och i många fall medfört att kurderna fått en stämpel på sig som är oerhört orättvis. Jag vågar påstå att 99 70 — kanske fler än så — av de kurder som finns i Sverige önskar arbeta med fredliga medel, fredlig opinionsbildning, fredligt politiskt arbete för att väcka uppmärksamhet för sitt folks problem. De mord som har begåtts och som har lett till stora rubriker i våra tidningar är undantagshändelser, som vi inte får låta vår uppfattning om den kurdiska folkgruppen istort färgas av. Jag anser att det är mycket viktigt att vi kan fördöma dessa mord utan att på något sätt överföra det fördömandet till den kurdiska folkgruppen. Något annat vore ett stort misstag. Arbetet för kurdernas sak har inte vunnit någon större framgång i den svenska riksdagen och kanske inte heller ute i samhället, även om kunskaperna har ökat. Man kan då fråga sig varför detta inte har varit möjligt. I utskottets betänkande tar man enligt min uppfattning inte fram hela sanningen. Det borde vara mycket lätt för svenska folket och även för alla svenska politiska partier att stödja det kurdiska folket. När det gäller den kurdiska folkgruppen finns det inte som i Centralamerika, som vi nyss talade om, eller i Afghanistan, som vi kommer att tala om längre fram, några stormaktsintressen som går stick i stäv mot varandra. Tvärtom är både Sovjet och USA rörande eniga om att inte stödja kurderna. Sovjet vill inte ha något bråk med kurder i Irak eller Iran. Sovjet vill att dessa stater skall se ut som de gör. Man har i Sovjet inte lyft ett finger för att ge de kurdiska grupperna något stöd — inte ens sådana grupper som har en utpräglat marxistisk framtoning. Och det är naturligtvis helt klart att USA i det NATO-allierade Turkiet, där den största gruppen av kurder finns, inte vill ha något bråk med kurder. USA understöder naturligtvis centralregimens ansträngningar att hålla den här gruppen nere och helst krossa den definitivt så att den inte kan bilda någon inrikesopposition och på det sättet störa NATO:s närvaro i Turkiet. Här har vi alltså två stormakter som för en gångs skull är helt överens om att den lilla kurdiska folkgruppen i Mellersta Östern och i Västasien inte skall uppmärksammas. Den skall negligeras. Dess sak skall inte tas upp. Det borde alltså för Sverige, med de ambitioner vårt land har att framträda som försvarare för förtryckta grupper, vara mycket lätt att ta ställning. Varför gör vi då inte det? Prot. 1985/86:37 27 november 1985 omfattande. Nu har den minskat, och det är bra. När det gäller Irak finns det Ja, tidigare har vi här talat om handeln med Iran, som har varit mycket ett omvänt mönster. Med det landet har vi en kraftigt ökande handel. Det är naturligtvis också viktigt att vi ökar vår handel med Turkiet, och det gör att ekonomiska intressen ligger bakom det förhållandet att centralmakten får stöd från Sverige. Man vill inte ta upp sådana här — som man kallar dem — inrikes, interna problem. Vår statsministers medlarroll i konflikten Iran Irak, där kriget direkt förs i kurdiska områden, är naturligtvis också en återhållande faktor som inte nämns särskilt ofta i debatten men som icke desto mindre är verklig. En annan återhållande faktor är det svenska socialdemokratiska partiets ovilja att stöta sig med sitt broderparti i Turkiet, nämligen Bälent Ecevits socialdemokratiska parti, medlem av Socialistinternationalen. Man ställer upp på hans och hans partis sida — eller hans hustrus, eftersom det är hon som skall överta kommandot över det partiet. Och Bälent Ecevit har aldrig erkänt några kurder i Turkiet. Senast i somras, när han var här och fick frågor vid presskonferenser om det fanns någon kurdisk fråga i Turkiet, sade han att det fanns det inte. Finns det några kurdiska problem i Turkiet, frågades det. Nej, sade Bälent Ecevit, det finns inga sådana problem. Om en medlem av Socialistinternationalen uttrycker sådana uppfattningar är det naturligtvis svårt att få gehör för krav på solidaritet med de tio miljonerna kurder i Turkiet. Under Bälent Ecevits regim fick de heller aldrig något stöd. Det talades aldrig om att det fanns några kurder. Det bör vi också komma ihåg. När det gäller invandrarna finns det också uppmärksammade uttalanden från statsråd i Sverige. Anita Gradin sade vid ett tillfälle i våras, eller kanske det var något tidigare, att vi mycket väl kan skicka tillbaka kurder till Turkiet, för det är inte svårare att vara kurd i Turkiet än att vara i polack i Polen. Det är ett ganska häpnadsväckande yttrande av ett statsråd, om man vet att den kurdiska gruppen i Turkiet är utsatt för regimens förtryck och verkligen är förföljd. Sådana saker kommer inte så ofta fram, och därför bör de i detta sammanhang lyftas fram ordentligt i debatten. Det finns alltså ett mycket hårt förtryck av kurder både i Turkiet och Iran — och även i Irak, där man ibland talar om att kurderna har det bättre. Det har de haft, men det har de inte längre. Mycket beroende på kriget har Saddam Husseins Baathregim i Bagdad ökat förtrycket mot den kurdiska gruppen. Det skall vi ha klart för oss när vi talar om den här saken. Ett mera aktivt handlande från svensk sida i dessa frågor vore önskvärt, och jag vill därför yrka bifall till reservation 1. Den reservationen handlar just om att Sverige skall agera mera bestämt internationellt. Den sista delen av betänkandet handlar om självbestämmande, och jag vill säga några ord om Afghanistan. Vi har där ett stormaktsagerande från sovjetisk sida av samma omfattning och karaktär som USA:s agerande mot Nicaragua i Centralamerika. Det är ingen skillnad. Stormakten känner sig hotad. Den gör precis vad den vill och trampar folkrätten och alla andra rättigheter under fötterna när det passår dess egna syften. Vi har från vpk ställt oss bakom fempartimotionen om Afghanistan. Vi har fördömt Sovjets inmarsch i Afghanistan från början, och det vidhåller vi. Vi tycker att utskottets skrivning är bra och ställer oss bakom den. Det är bara att hoppas att vi i en annan utrikesdebatt om självständighet kan få ställa förhållandet Nicaragua-USA mot förhållandet Afghanistan-Sovjet och få en debatt om självständigheten på det planet, vilket skulle vara ganska intressant. Vår andra reservation om Östra Timor kommer Hans Petersson i Hallstahammar att tala om. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Ett väsentligt avsnitt i föreliggande betänkande rör situationen i Afghanistan, ett litet centralasiatiskt land som, för att tala som författaren Sven Lindqvist, i århundraden har legat som ett sädeskorn mellan två väldiga kvarnstenar — det ryska centralasiatiska imperiet och det brittiska Indienimperiet. Afghanistan har under tusentals år varit mötesplats för stora kulturer, landet där Buddha antog Apollons anletsdrag, ett genomgångsland för såväl Alexander den stores som Djingis Khans arméer, nyckeln till kontrollen över den indiska subkontinenten. Afghanistan och Sverige har åtminstone två gemensamma värden, nämligen det nationella oberoendet och neutralitetspolitiken. I 150 år har Afghanistan fört en neutralitetspolitik lika konsekvent som den svenska.

Elefantens fot står sedan snart sex år med sin fulla tyngd i Afghanistan. Som så många gånger förr när en stormakt invaderar ett litet land hade Sovjetunionen en inbjudan att hänvisa till. Mönstret känns igen bl.a. från USA:s Vietnamkrig. Närvaron i Vietnam motiverades då av en inbjudan av den sydvietnamesiska regeringen — en marionettregim som amerikanarna själva tillsatt. När ryska trupper 1979 marscherade in i Afghanistan hette det att man fått inte mindre än 17 inbjudningar från den afghanska regeringen. Författaren Sven Lindqvist bad att få se texten till åtminstone en av dessa inbjudningar. Då sade man i Moskva: Den finns i Kabul. I Kabul sade man: Den finns i Moskva. I själva verket begick Sovjetunionen en politisk och militär våldtäkt på Afghanistan. Samma natt som ryssarna invaderade landet mördades den president som påstods ha inbjudit dem. Samtidigt installerade de på presidentposten en tidigare detroniserad kommunistledare, som flögs in från Moskva. Sovjetunionens militära närvaro i Afghanistan är ett av de skändligaste brott mot folkrätten som världshistorien känner, och det har fördömts av alla stater i världen som inte är direkt beroende av denna stormakt. Men det är inte bara den militära ockupationen av Afghanistan som utgör ett allvarligt brott mot internationella umgängesregler. Systematiskt och hänsynslöst kränks varje dag praktiskt taget alla tänkbara mänskliga rättigheter i Afghanistan. Mer än 1 miljon människor har dött i kriget. Minst lika många afghaner är märkta för livet fysiskt och psykiskt av den ryska framfarten. Minst en halv miljon afghaner befinner sig på flykt inne i sitt eget land. Ungefär 4 miljoner av landets befolkning har tvingats fly till grannländerna Iran och Pakistan. Kostnaderna för de ca 2,5 miljoner flyktingar som finns enbart i Pakistan uppgår till nästan en halv miljon dollar om dagen, varav Pakistan står för ca 40 96 och olika internationella organisationer, som FN, Röda korset m.fl., för återstoden. I detta perspektiv ter sig våra egna flyktingproblem som minst sagt futtiga. Den afghanska jorden förstörs systematiskt, skördar bränns, antipersonella minor och leksaker som innehåller bomber används urskillningslöst för att terrorisera civilbefolkningen. Under senare tid har allt fler rapporter om svält i landet nått Västeuropa. Priserna på livsmedel stiger kraftigt, som ett resultat av den brända jordens taktik. Direkt utsugning förekommer från Sovjetunionen i handeln med Afghanistan. Afghanerna får sålunda betala betydligt mer än världsmarknadspris för livsmedel som de inte längre kan producera själva, men de får ut mycket mindre än världsmarknadspris för exporten av naturgas till Sovjetunionen. Omkring 20 000 ungdomar i gymnasieoch högskoleåldrarna har enligt vissa uppgifter sänts till Sovjetunionen för utbildning och indoktrinering. Även mindre barn skickas på s.k. skolbarnsutbyte till de sovjetiska muslimska gränsrepublikerna. Sovjetiseringen av Afghanistan tar sig alltmera drastiska uttryck. Den nya ryska krigföringen har under 1985 medfört en kraftig ökning av antalet skadade som tar sig till Internationella röda korsets sjukhus i Pakistan. Vid sjukhusen i Peshawar och Quetta inrapporterades enbart under första kvartalet i år 32 2 fler intagna än vid samma tid förra året. Antalet barn och kvinnor av de skadade hade också ökat från tidigare 6 Yo till 14 90. Det måste understrykas att bara en bråkdel av alla skadade når sjukhusen i Pakistan. De allra flesta dör omedelbart eller under den långa transporten. Det kan ofta ta veckor att nå sjukhusen på den pakistanska sidan. Under perioden 1981-1984 bombades systematiskt åtta av den franska frivilligorganisationen MSF:s sjukhus och dispensärer i Afghanistan. Ryska stridsflygplan tar ibland också extra turer in över pakistanskt område och fäller bomber på den pakistanska sidan av gränsen. Kränkningarna av pakistanskt territorium har ökat i omfattning. Om de ryska illdåden i Afghanistan kan man som den kanadensiske FN-ambassadören använda Shakespeares ord: Inte ens all arabisk parfym kan tvätta bort blodet från dessa händer. FN har genom en särskild rapportör undersökt förhållandena vad gäller mänskliga rättigheter i Afghanistan. Klart står att Sovjetunionen ständigt förgriper sig på dessa rättigheter, och man bryter dessutom mot folkrätten. På punkt efter punkt har landet grovt åsidosatt sina internationella förpliktelser. Bortser man från några mindre turer från moderaternas sida, vid vissa tillfällen, har det i Sverige funnits en djupgående enighet om att stödja kraven på frihet och fred i Afghanistan. Företrädare för den socialdemokratiska regeringen och hela den samlade arbetarrörelsen har i flera sammanhang funnits i främsta ledet då det gällt att manifestera motståndet mot den sovjetiska militärmaktens framfart i Afghanistan. Vi har också deltagit i solidaritetsaktioner till förmån för landets pinade befolkning. Senast i oktober månad anslog regeringen ytterligare 10 milj.kr. till Svenska Afghanistankommittén för humanitära hjälpinsatser bland nödlidande afghaner. Merparten av dessa medel kommer att användas för hälsovård. Sammanlagt uppgår det svenska stödet nu till 90 milj.kr. Arbetarrörelsen har genom sin internationella solidaritetsfond nyligen beslutat att anslå 200 000 kr. till livsmedel till civilbefolkningen i Panjshirdalen. Detta bistånd kanaliseras också genom Svenska Afghanistankommittén. Tidigare har solidaritetsfonden lämnat ekonomiska bidrag till Afghan Information Center, en organisation som från Peshawar i Pakistan bedriver ett viktigt och unikt informationsarbete om krigets utveckling i Afghanistan. Svenska Afghanistankommittén har gjort ett utomordentligt uppoffrande och fint hjälparbete i Afghanistan. Kommittén visar en mycket lyckad kombination av frivilliga krafter och statliga pengar. I sammanhanget skall man komma ihåg att Sverige faktiskt är det enda land som ger direkt statligt bidrag till motståndsrörelsen, även om Holland och Norge också gett tillfällig sådan hjälp. Man kan också utan överdrift säga att såväl Afghanistankommitténs insatser som den svenska regeringens arbete för nödlidande afghaner har väckt stor internationell uppmärksamhet. En hel nation håller på att dö, säger en finsk kommitté som granskat situationen i Afghanistan. Ja, om den ryska elefanten får fortsätta sin framfart kan naturligtvis detta bittra öde inte uteslutas. Men än har man inte betvingat motståndet. Tvärtom — den afghanska motståndsrörelsen lever. Den låter sig inte kuvas, inte besegras. Det är vår skyldighet som en fri, oberoende och demokratisk nation att ständigt påminna om vilka skändliga brott som begås i Afghanistan och aktivt delta i solidaritetsarbetet för landets sargade befolkning. Vi måste ständigt kräva att de sovjetiska trupperna skall lämna Afghanistan, att det afghanska folket självt får besluta om sin framtid, att de miljontals afghanska flyktingarna skall få återvända hem i trygghet, att Afghanistans suveränitet och territoriella integritet återupprättas och att man intar sin plats bland jordens fria folk. Till detta betänkande har fogats ett särskilt yttrande av moderata samlingspartiet. Det är något förvånande att man använt formalia och anmärkt på att Afghanistans problem kommit in i betänkandet tillsammans med en rad andra frågor som rör mänskliga rättigheter. Det är förvånande därför att Afghanistan får det utrymme i den här debatten som varje parti självt bestämmer, och från socialdemokratisk sida har, som kammaren har märkt, landet och landets problem fått en mycket stor uppmärksamhet.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

Herr talman! I skriftserien UD informerar har utrikesdepartementet nyligen givit ut häftet Sverige och Förenta nationerna. Ur denna skrift hämtar jag följande citat: ”Betydande framsteg har således uppnåtts i FN för att utforma regler och normer för skyddet av de mänskliga rättigheterna. Det grundläggande normskapande arbetet kan nu sägas vara i stort sett avslutat. Den uppgift som nu blir alltmer betydelsefull är att övervaka att reglerna och normerna följs i praktiken.

Vi moderater har i ett särskilt yttrande uttryckt vår kritik mot det sätt på vilket utskottet i år når mindre kraft än vanligt bakom ställningstagandena i de grundläggande frågor för människors samlevnad på jorden som det här handlar om genom att man valt att tillsammans behandla olika aspekter av delvis principiellt olikartade frågor.

Att betänkandet annonseras på talarlistan under rubriken Kurdernas m.fl. rättigheter m.m. har, som Oswald Söderqvist redan har påpekat, inte gjort saken bättre. Fastän de anmälda talarna har försökt meddela vad de tänker tala om har debatten nu blivit precis så förvirrad som vi förutsåg. Jag tror mig veta att det egentligen fanns en majoritet i utskottet för att vi skulle ha kunnat kosta på oss fler betänkanden och två eller tre debatter i dessa frågor i stället för att få det på det här sättet. Vi moderater har valt att i debatten skilja ut ett par principiellt avgränsbara frågor av stor vikt. Ivar Virgin kommer senare att behandla situationen i Afghanistan och Elisabeth Fleetwood det minoritetsförtryck och det förakt för en viktig överenskommelse på området för mänskliga rättigheter — Helsingforsavtalet — som Sovjetunionens behandling av den judiska minoriteten utgör. Andra partiers företrädare har gjort liknande uppdelningar, men debatten blir med nödvändighet något förvirrad. Trots att portalskrivningarna genom den nämnda sammanblandningen blivit något mindre pregnanta än de annars kunde ha varit, konstaterar utskottet i alla fall liksom tidigare enhälligt att det ingår som en central del i svensk utrikespolitik att främja respekten för mänskliga rättigheter och arbeta för detta i internationella sammanhang. Eftersom definitionen av de mänskliga rättigheterna ibland diskuteras och ifrågasätts kan det vara av värde att påpeka att det i den ovannämnda lilla UD-skriften ånyo med skärpa slås fast att Sverige sluter upp bakom den i FN-förklaringen från 1948 = Prot. 1985/86:37 formulerade och i senare konventioner antagna synen på de mänskliga 27 november 1985 rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är individuella till sin karaktäroch = Zl Goa knutna till individen och dennes förhållande till statsmakten. De försök som har gjorts av kommuniststater och vissa utvecklingsländer att ge begreppet mänskliga rättigheter en kollektiv dimension och tala om staters rätt till fred, säkerhet och utveckling avvisas bestämt. Enligt svensk uppfattning riskerar en sådan begreppsförskjutning att underminera individens skydd mot övergrepp från statsmaktens sida. Det är i en skrämmande liten del av världen som man i dag lever under förhållanden där den enskilde kan hävda sin rätt gentemot överheten, där yttrandeoch tryckfrihet garanterar pluralism och frihet, där politisk demokrati, kulturell frihet och rörelsefrihet är självklarheter. Och det är svårt att vara säker på att utvecklingen ens går i rätt riktning. Det finns länder i vår värld där tystnaden är total. Vi vet inget eller mycket litet om vad som sker. Totalitära regimer kan i ostördhet utöva förtryck och terror. Det kan finnas anledning att komma ihåg detta. Det är inte bara i länder, från vilka vi mer eller mindre tydligt nås av rapporter om förtrycket, som detta finns. Det är lätt att glömma dem vars stämma inte hörs. Utvecklingen i Latinamerika inger visst hopp. I en av naturkatastrofer och svåra ekonomiska problem hemsökt världsdel tänds ändå i olika länder hoppet om en utveckling i demokratisk riktning — politiska val hålls, man tillåter humanitärt arbete, och man ser en positiv utveckling. I Argentina håller en ny demokrati på att göra upp en del av räkningen med det förflutna. Andra länder följer förhoppningsvis efter. I Afrika och Mellanöstern ser det mörkare ut. Den speciella och oacceptabla situationen i Sydafrika kommer att bli föremål för en särskild debatt i kammaren inom kort. Men många andra stater, bland dem mottagare av svenskt bistånd, är hemvist för förtryck, terror och förföljelser, ibland med religiösa eller etniska dimensioner. I Zimbabwe går utvecklingen bakåt, oppositionen förföljs med brutalitet och utan urskillning. I Etiopien tvångsförflyttas människor under våldsamma former från svältens och torkans öken till malariasmittade obrukade områden, familjer skingras och tiotusentals föräldralösa barn växer upp i läger. I flera länder utbreder sig ett samhällssystem där själva rättsstaten, byggd på tanken öga för öga och tand för tand, använder misshandel, stympning och våld på ett sätt som vi trodde hörde förgångna mörkare tider till. Utskottet talar i betänkandet om det starka svenska engagemanget i dessa frågor. Det har nu gått så många år sedan en chockad värld bildade Förenta nationerna att halva svenska folket inte längre minns de orons dagar då de mänskliga rättigheterna grovt förtrampades runt omkring oss. Finns det en risk att en ny historielös generation med minskande kunskaper om och förankring i det västerländska kulturarv som är grunden för de mänskliga rättigheter som vi aktar så högt kommer att ha mindre förståelse för vikten av en ständig vaksamhet i kampen för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter? På delvis samma grunder, som de som Oswald Söderqvist var inne på, tror jag att utvecklingen kanske går i en motsatt riktning. Jag skall berätta om en alldeles färsk upplevelse. Jag var för någon vecka 95 sedan och höll de sedvanliga föreläsningarna om svensk säkerhetspolitik på ett av våra regementen. Det var inget fel på uppmärksamheten hos de linluggiga smålänningarna på fjärde kompaniet. Men bland dessa pojkar såg jag tre män. De var inte pojkar, eftersom de hade fårade ansikten som visade att de hade upplevt mer än våra pojkar. De var mörka, brunögda män. Senare fick jag veta att de var irakier och libaneser, nu naturaliserade svenskar. Deras uppmärksamhet var av den natur som man hade kunnat gå på och hålla i. Det märktes att de på ett annat och allvarligare sätt hade en känsla av hur viktigt det är att lära sig varför man i ett land står för vissa värderingar och på vilket sätt man är beredd att stå upp för dem och försvara dem. Det kanske helt enkelt är så, att problemen blir verkligare, de kommer oss närmare, i och med att rörligheten i vår värld ökar och vi får allt bättre kontakt med människor även från avlägsna delar av vår jord. Innebörden i de gamla förpliktigande orden ”alla äro våra bröder som på jorden bo och bygga” blir alltmer vardaglig och påtaglig. Vaksamheten får inte mattas. Öppenheten,': rörelsefriheten, ordets och tankens frihet måste ständigt bevakas, och vi måste även i fortsättningen göra Sveriges stämma hörd i alla internationella sammanhang där vi kan uträtta något. Vi måste fortsätta vårt arbete för att förstärka FN:s möjligheter att se till att de vackra deklarationerna inte blir bara deklarationer utan att avståndet mellan teori och praktik blir mindre än vad det är i dag.
Herr talman! Anita Bråkenhielm upprepade de synpunkter som moderaterna har framfört i sitt särskilda yttrande men vilseledde kammaren. I utrikesutskottets betänkande står precis vad den här debatten handlar om, nämligen mänskliga rättigheter, rätten till självbestämmande m.m., Afghanistan, Östra Timor osv. I det särskilda yttrandet beklagar moderaterna uppläggningen med motiveringen att Afghanistan på det här sättet inte skulle få särskilt stor uppmärksamhet. Nu har vi från det socialdemokratiska partiets sida tillmötesgått de moderata önskemålen och delat upp ärendet, så att jag enbart har talat om Afghanistan. Axel Andersson kommer senare att ta upp ytterligare bitar. Vi har alltså från vår sida visat att det är fullt möjligt att göra den här uppdelningen och samtidigt få en markering på de punkter som man tycker är väsentliga. Jag hoppas, herr talman, att moderaterna i den fortsatta debatten kommer att ägna sig åt sakfrågor och inte åt formalia.
Herr talman! Betänkandet är visserligen uppdelat i två delar — man har gjort vad man har kunnat från kansliets sida. Men jag upprepar, Bengt Silfverstrand, att debatten här i kammaren blir precis lika förvirrad som vi hade förutsett att den skulle bli, fastän vi försökt att anmäla innehållet i de olika anförandena för att få en debatt om minoritetsförtryck, en debatt om Afghanistan, en debatt om de koloniala problemen osv. Det hade blivit bättre helt enkelt. Att Bengt Silfverstrand uppfattar mitt anförande om innebörden i de mänskliga rättigheterna och Sveriges arbete för dessa som formalia kan jag bara beklaga. För min del var det allvarligt menat.
Herr talman! Mycket kort: Det hade varit möjligt också för moderata samlingspartiet att lämna sådana meddelanden till kammarkansliet, att exempelvis anförandet av Ivar Virgin — han skall tydligen tala om Afghanistan — hade kommit i anslutning till det anförande jag höll. Vad jag syftade på när jag talade om formalia var den något märkvärdiga inledningen av Anita Bråkenhielms anförande.
Herr talman! Ivar Virgin har till kammarkansliet anmält att han tänkte tala om Afghanistan. Jag var själv där och såg att Bengt Silfverstrand också hade anmält att han tänkte tala om Afghanistan. Det hade alltså varit tekniskt möjligt att strukturera debatten bättre, men det har inte skett. Vi var rädda för att det inte skulle ske, och det har blivit så. Jag beklagar fortfarande detta.
Herr talman! Vi har i dag att diskutera utrikesutskottets betänkande 1985/86:2. Det innehåller, precis som sagts här tidigare, en lång rad väsentliga frågor som berör mänskliga rättigheter. Jag tänker för min del å centerns vägnar ta upp frågor som avser principiella mänskliga rättigheter men också frågor om Afghanistan och Sovjets judar. Gunnel Jonäng kommer att behandla betänkandet i övrigt. Den diskussion som förevarit i utrikesutskottet har nu föranlett repliker, men jag tänker inte ge mig in i den debatten. Jag kommer att tala bara om de ämnen som det är fråga om, vilket jag också anmält. Trots att betänkandet inte baseras på någon proposition utan bara reflekterar opinioner bland enskilda riksdagsledamöter, rör det sig om mycket väsentliga frågor som engagerar riksdagen. Det är också ett faktum att det inom olika partier har väckts frågor om olika typer av förgripande på mänskliga rättigheter. För min del kommer jag att ta upp tre punkter. Sverige har ju en lång tradition när det gäller att arbeta för en förstärkning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna. Vi har kunnat arbeta i en skyddad miljö och därför är vårt ansvar så mycket större att komma dem till mötes som får lida under förtryck av allehanda slag. Det har från svensk sida ansetts som mycket viktigt att stärka normsystemet när det gäller medborgerliga och politiska rättigheter liksom också när det gäller ekonomiska och sociala rättigheter. Vi reagerar, och skall reagera, med skärpa när dessa rättigheter kränks, oavsett var detta sker — om kränkningarna sker i en stormakts regi, om förtrycket pågår i ett litet land eller om det rör sig om en liten grupp av människor. Varje gång en enskild människas integritet blir ifrågasatt har vi också anledning och skyldighet att reagera. Det är alltså både en rätt och en plikt att uppmärksamma när människor förtrycks och misshandlas, oavsett vad skälet är. FN:s generalförsamling 1948. Trots att det har förflutit nära 40 år sedan denna deklaration antogs kränks ännu dessa rättigheter i ett otal länder över hela världen, dessa rättigheter som för oss är självklara frioch rättigheter. FN:s rättighetsdeklaration innehåller bl.a. bestämmelser om rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. Den förbjuder slaveri, tortyr och omänsklig behandling samt fastställer rätten till yttrandeoch religionsfrihet. Det heter också att folkets vilja skall komma till uttryck i fria val med allmän rösträtt. Då denna deklaration inte är juridiskt bindande har den kompletterats med bindande konventioner. De viktigaste är 1966 års konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och 1966 års konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. För oss i centern, och jag vill påstå att det gäller hela riksdagen, är det viktigt att Sverige oförtrutet arbetar vidare för att stärka normsystemet när det gäller dessa rättigheter. Dess bättre sker detta också. Regeringen har i olika FN-sammanhang vid flera tillfällen under hösten tagit upp de här frågorna om de mänskliga rättigheterna, och det har skett på ett sätt som vi i utskottet har kunnat vara nöjda med. Men vi får inte stanna upp utan måste gå vidare, för det här är ett dag-för-dag-arbete, som dess värre aldrig tycks ta slut. Missförhållandena förekommer i många enskilda länder, även i europeiska länder. Det finns också de som påstår, i viss mån med rätt, att konventionerna inte alltid efterlevs i vårt eget land. Ett annat viktigt dokument är det som togs fram vid ESK-konferensen i Helsingfors. I det ifrågavarande dokumentet fastslogs viktiga principer för relationerna mellan de deltagande staterna. En av principerna är just respekten för de mänskliga rättigheterna. Denna respekt och erkännandet av den allmänna betydelsen av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter är också en väsentlig faktor för fred, rättvisa och välfärd. Den är också nödvändig för att vi skall kunna utveckla vänskapliga förbindelser och samarbete mellan olika stater. Skyddet av de mänskliga rättigheterna som sådant berör alltså det internationella samfundet. Det är inte längre bara en fråga för den enskilda staten hur den behandlar sina medborgare. Ett av de största framsteg som gjorts på det här området är att frågan om skyddet av mänskliga rättigheter numera inte anses tillhöra den enskilda statens exklusiva domän. I utskottets betänkande konstateras att ”kränkningarna av de mänskliga rättigheterna dess värre fortsätter i en förfärande omfattning världen över”. Ett exempel på detta är att man i Amnesty Internationals årsbok kan visa att under förra året kränktes de mänskliga rättigheterna på ett mycket allvarligt sätt i 123 stater i världen. Därför är opinionsbildning och ett ökat internationellt tryck en utomordentligt viktig del i det långsiktiga arbetet för att förmå stater och regeringar att acceptera vissa normer och avstå från övergrepp mot enskilda människor. Ett uppenbart avsteg från träffade överenskommelser om mänskliga rättigheter innebär situationen för judarna i Sovjetunionen. Det gäller den inskränkning i den personliga rörelsefriheten som svårigheten att utvandra innebär. Det gäller också den diskriminerande behandlingen av judarna både som grupp och som enskilda. Restriktionerna i Sovjetunionen har skärpts när det gäller uteresetillstånd för judar som önskar emigrera till Israel, och möjligheterna för dem att i Sovjetunionen utöva sin kultur och religion har inskränkts. Många vågar inte söka utresetillstånd av fruktan för repressalier. Detta har tagit sig många olika uttryck. Vi kan konstatera att för några år sedan, i slutet av 1970-talet, var det åtskilliga tiotusental judar som lämnade Sovjetunionen varje år, men under det senaste året har det rört sig om ungefär ett tusental människor. Det måste finnas alldeles speciella skäl till att denna förändring har inträtt, eftersom vi vet att hundratusentals judar skulle kunna tänkas vilja lämna Sovjetunionen. Det är både diskriminerande och förnedrande att judarna i Sovjetunionen inte får leva sitt eget religiösa och kulturella liv utan utsätts för sådana övergrepp som jag här har givit några exempel på. Situationen för den judiska minoriteten i Sovjetunionen är oacceptabel. Det är både vår rättighet och vår skyldighet att av Sovjetunionen kräva att man skall leva upp till de åtaganden som undertecknandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och undertecknandet av slutdokumentet vid Helsingforskonferensen innebär. Därom är vi också eniga i utskottet, vilket framgår av betänkandet. Det är ett mycket kraftfullt uttalande som där görs när det gäller att stödja judarna i Sovjetunionen i deras strävanden och beträffande vårt krav på efterlevnad av de undertecknade dokumenten. Herr talman! De mänskliga rättigheterna har ett nära samband också med folkrättens stadganden om nationellt självbestämmande. Varje folk har rätt att fritt och utan yttre inblandning bestämma över sina politiska förhållanden och fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Den sovjetiska interventionen i Afghanistan har kategoriskt fördömts från svensk sida alltsedan den ägde rum. Sovjetunionens handlande innebär ett allvarligt brott mot grundläggande regler för det internationella umgänget och har därigenom bidragit till att försämra det internationella klimatet. Det handlar ytterst om en liten stats rätt att i oberoende sköta sina egna affärer utan dominans från en supermakt. På denna rättsprincip bygger också vårt eget oberoende, och därför måste vi liksom alla andra länder som är i samma situation som vi — framför allt små länder — känna ett särskilt ansvar för att hävda det afghanska folkets rätt att självt bestämma över sitt land. Vi i centerpartiet anser att det är mycket viktigt att den svenska regeringen aktivt verkar för internationella åtgärder som garanterar det afghanska folket dess oberoende. Bengt Silfverstrand gav en mycket inträngande och utförlig beskrivning av hur det afghanska folket har det för närvarande. Det här är ju en situation som inte bara har påverkat det afghanska folket utan också Afghanistans grannland Pakistan i mycket hög grad. Det är inte mindre än mellan tre och fyra miljoner människor som på grund av det förtryck som utövas i Afghanistan har tvingats att fly till Pakistan. Också det är ett fattigt land, som nu tvingats ta hand om fler flyktingar än kanske något annat land i världen. Det är också så, som har sagts här tidigare, att förtrycket av det afghanska folket tar sig alltmer skrämmande uttryck. Det är bomber på låg höjd som inte ger någon möjlighet att komma undan. Det är bomber över vattensystem, som gör att man inte längre kan få vatten för människor och djur. Det är, som också har sagts här, den brända jordens taktik. Detta har alltså lett till att människorna antingen flyr till Pakistan eller tvingas från landsbygden in till huvudstaden Kabul, en stad vars invånarantal mer än fördubblats under de senaste åren. Det här är alltså våldsamma övergrepp som äger rum i detta fattiga land, med lång och tidvis ärorik historia, men som ständigt varit utsatt för påfrestningar från olika håll. Vi vet också att det finns ett starkt motstånd mot den Sovjetstyrda regimen i Kabul. Det finns inte bara vid den pakistanska gränsen utan också i norr och i öster. Ett svårt förhållande är också att den egna militärstyrkan är mycket liten i förhållande till de sovjetstyrkor som befinner sig i landet. Det är ungefär fyra gånger så stora Sovjettrupper där som Kabulstyrkor. Det finns alltså mycket starka skäl att kraftfullt fördöma, vilket vi har gjort i detta betänkande, de övergrepp som skett på Afghanistan som nation och på det afghanska folket, övergrepp som i stort sett strider mot alla de mänskliga rättigheter som vi tycker är självklara. Därutöver — och detta tas också upp i en av de motioner som här behandlats — hindrar man olika FN-organ att komma svältande och nödställda människor till hjälp. Det är helt oefterrättligt.

Jag har i mitt anförande nämnt två områden som båda är väsentliga för oss att bevaka. Jag har sagt det tidigare, och det kan upprepas, att det är glädjande att utskottet har kunnat bli så enigt i dessa frågor. Det är väsentligt att vi står enade och starka när det gäller att hävda lidande medmänniskors rättigheter, inte bara i vår nära omgivning utan också i en omvärld som ligger relativt långt ifrån oss. Det är ändock våra medmänniskor det är fråga om. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Utskottets betydande enighet i de här frågorna gör det möjligt för mig att inte behöva utnyttja den talartid som jag har anmält, och jag har givit ett löfte till talmannen att ni skall få gå och äta kl. 6. Låt mig börja där Karin Söder slutade, herr talman. Det är glädjande och tillfredsställande att utskottet uppvisar en sådan enighet i dessa frågor. Visserligen finns det två reservationer fogade till betänkandet, båda från vpk, men för båda gäller att åsiktsskillnaderna gentemot utskottsmajoriteten inte är särskilt stora. I det ena fallet, den som handlar om kurdernas situation, är skillnaden närmast marginell. Trots att arbetet för de mänskliga rättigheterna alltmer kommit i förgrundeniinternationella fora, nödgas vi konstatera, som några talare före mig har gjort, att kränkningarna fortsätter över hela världen. Ja, de inte bara fortsätter utan ökar. Amnestys senaste årsrapport visar på 123 stater — ett nytt dystert rekord — där kränkningar av grundläggande frioch rättigheter förekommit. Naturligtvis är det varje lands skyldighet att själv se till att mänskliga rättigheter respekteras, men vi vet att flera länder inte fullgör denna skyldighet. Och vad värre är: i många fall beror detta på bristande vilja. Utskottet anser att den internationella opinionsbildningen i dessa fall är särskilt betydelsefull och delar alltså den principiella uppfattning som har uttryckts i de motioner som behandlats i detta betänkande. Som framgår av utskottets beskrivning av Sveriges agerande i frågor om mänskliga rättigheter, råder inget som helst tvivel om vårt lands aktiva engagemang. I FN, Ecosoc och andra internationella sammanslutningar har regeringen tagit upp missförhållanden i enskilda länder som t. ex Chile, El Salvador, Iran, Afghanistan och Sydafrika. Utskottet anser här att det både är en rättighet och en plikt att reagera när de mänskliga frioch rättigheterna kränks, varhelst på jorden det sker. Herr talman! Får jag så gå över till de båda avsnitt av betänkandet där vpk har avgett reservationer. Det gäller alltså kurderna och Östra Timor. Kurdernas situation har under senare tid årligen diskuterats här i riksdagen. Det har ställts frågor, framställts interpellationer och väckts motioner. Utrikesutskottet har för sin del behandlat motioner i ämnet de senaste fyra åren. I år är det en vpk-motion som kräver att den kurdiska frågan på svenskt initiativ skall föras upp i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Även om tiden är knapp, herr talman, så låt mig fortsätta i några meningar där Oswald Söderqvist började och informera litet grand om kurderna och vad de är för slags folk. Man kan tro att det är en människospillra som inte har särskilt stor omfattning, men sanningen är den att kurderna bebor ett nära 500 000 km? stort sammanhängande område, som sträcker sig in i fem länder: Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Sovjet. Vidare bor det också kurder i Libanon, som vi känner till. Antalet kurder uppskattas i dag till runt 15 miljoner. Man räknar med att hälften av dem bor i Turkiet och större delen av återstoden i Iran och Irak. Religionen är i huvudsak sunnimuslimsk. Även om förhållandena för den kurdiska minoriteten varierar mellan länderna, kan ändå konstateras att de ofta förnekas rätten att ge uttryck för sin nationella särart. Avgörande för om FN skall kunna engagera sig i den kurdiska frågan, såsom motionärerna begär, är det stöd som kan uppbådas i FN:s medlemsländer. För att nå framgång behövs det ett brett stöd. Mot bakgrund av kurdernas komplicerade situation har det hittills varit omöjligt att väcka en bredare internationell opinion till stöd för deras sak. Jag vill redan nu försäkra Oswald Söderqvist att Sverige oavsett regeringar de senaste åren har arbetat hårt i motvinden och tänker fortsätta att göra det i FN i de här sammanhangen. Utskottet delar naturligtvis motionärernas uppfattning att Sverige idogt och uthålligt skall fortsätta. Vilka kanaler eller fora som därvid är bäst lämpade att använda tycker vi, i viss mån till skillnad mot Oswald Söderqvist, att regeringen skall avgöra från fall till fall. Jag skall med några ord beröra Östra Timor, som den andra vpkreservationen gäller. Den frågan har också, i likhet med den kurdiska frågan, behandlats i riksdagen flera gånger. Trots att väpnat motstånd fortfarande förekommer mot ockupationen är införlivades området förmellt med Indonesien och blev dess 27:e provins. fr.o.m. 1979 finns Östra Timor med i Indonesiens femårsplanering. I vpk-motionen säger man att de svenska protesterna mot den indonesiska regeringens kränkningar av de mänskliga rättigheterna på ön skall skärpas, och så kräver man ett ändrat svenskt ställningstagande i FN beträffande Östra Timor. Utskottet vill betona att den svenska regeringen aldrig godtagit Indonesiens annektering av Östra Timor. Tvärtom har Sverige, både i FN och i andra internationella fora, liksom direkt till den indonesiska regeringen, fördömt invasionen och krävt självbestämmande för Östra Timors folk. Vad gäller kravet i motionen, som upprepas i reservation 2, på ett ändrat svenskt ställningstagande i FN vid behandling av Östra Timor-frågan anser utskottet för sin del att, eftersom frågan inte varit uppe på FN:s dagordning de senaste två åren, utskottet saknar anledning att i dag uttala sig i frågan. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets samtliga yrkanden och avslag på de två reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende med att jag åter tar upp frågan om Afghanistan. Jag tror att kammarkansliet har gjort vad som varit möjligt för att strukturera debatten, men det betänkande vi nu behandlar innehåller en rad olika moment. Där intar dock Afghanistanfrågan en absolut särställning, som motiverat att den behandlats i ett särskilt betänkande. Detta hade markerat den vikt vi lägger vid frågan och att den är av annan karaktär än frågan om kränkning av de mänskliga rättigheterna, som behandlas i betänkandets övriga delar. Denna moderata uppfattning har förts fram i ett särskilt yttrande, som tidigare har kommenterats. Vad beträffar Afghanistanfrågan handlar det här om ett övergrepp på ett alliansfritt land, om en snart sexårig ockupation av sovjetiska trupper och också om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet som har samband med ockupationen. Moderata samlingspartiets inställning till Sovjetunionens övergrepp på Afghanistan har alltid varit kristallklart fördömande. — Detta sagt för att bemöta Bengt Silfverstrand. Två stora debatter i FN:s generalförsamling nyligen handlade om Kampuchea och den vietnamesiska av Sovjetunionen stödda ockupationen av landet och om Afghanistan. De två resolutionerna från debatterna, som krävde borttagande av främmande trupp och självbestämmanderätt för folken i de båda länderna, antogs med starka majoriteter och med blott ett fåtal röster från framför allt östblocket på nej-sidan. Ordvalet vid debatterna var fränt, och världssamfundets dom var klar. Det är av utomordentligt stor vikt att Sverige med klarhet, skärpa och konsekvens slår fast det grova brott mot folkrätten som Sovjetunionens ockupation av Afghanistan utgör. Det ligger i vårt självklara intresse att noga bevaka dessa brott. Vi är ju själva ett litet, alliansfritt land i en stormakts omedelbara närhet — Karin Söder har vältaligt berört just detta. 107 I vårt inlägg i FN-debatten om Afghanistan påpekas att FN-stadgans krav måste leda alla länder, men att särskilda krav måste ställas på säkerhetsrådets ständiga medlemmar, som ju har en viktig uppgift att fylla i övervakningen av FN-stadgan och därför borde föregå med gott exempel. I stället förs ett skoningslöst krig mot grupper i Afghanistan som vill leva i ett självständigt land och är beredda att slåss för detta mål. Resultatet kan vi t.ex. avläsa i rapporter från ett litet fältlasarett i Röda korsets regi i Peshawar i Pakistan, nära gränsen till Afghanistan. I juli i år togs här emot 199 krigsskadade. 478 operationer utfördes och nära 1 000 patienter behandlades på annat sätt. Om man multiplicerar de här siffrorna med det stora antal små sjukhus som finns i Pakistan och i Iran, lägger till de tiotusentals offer som bristfälligt behandlas inne i landet och vidare multiplicerar först med tolv månader och sedan med sex år, då får man en liten uppfattning om den tragedi som drabbat Afghanistan. FN-rapportören Ermacora har i ett omfattande dokument beskrivit de brott mot de mänskliga rättigheterna som ockupationsmakten begår. Han beskriver bl.a. den hemliga polisens, Khad, repressionsmetoder, inkl. tortyr. Åtta typer av tortyr finns verifierade. Man frestas citera Hamlets far, när han beskriver de hemskheter han råkat ut för: ”Jag annars kunde förtälja dig en saga, Vars minsta ord ditt hjärta skulle rista, Ditt unga blod till is förvandla.” Men jag skall bespara kammaren en närmare beskrivning. Rapporten ger också en noggrann beskrivning av terrorbombning och massakrer på civilbefolkning. Den ger fakta om gasanvändning. Den ger information om hur jordbruket lamslås, hur byar och åkrar förstörs, hur bevattningssystem görs obrukbara, hur bristen på mat drabbar inte minst barn. Här beskrivs också hur minor i form av leksaksdjur lockar till sig barn och spränger bort deras händer eller ben. Det är viktigt att dessa fakta sprids över världen. Trots allt finns hos Sovjetunionen en viss känslighet inför detta. Man gör i varje fall sitt yttersta för att nyhetsflödet från Afghanistan skall bli minimalt. Ett stort antal reportrar har också dödats under sina uppdrag i det fria ordets tjänst. Den fria världen har anledning att vara stolt över deras insatser. Tack vare dessa har vi en förhållandevis fullödig bild av vad som händer i Afghanistan. Så sent som i går hade Svenska Dagbladet ett reportage från landet. Jag läser inledningen till reportaget: ”En S5S5-årig man surras fast vid en mina. Soldater övar prickskytte mot minan. Efter ett antal försök blir det fullträff. Det enda som finns kvar är en hand. Mannens ”brott'? Han saknade pengar att ge till soldaterna. Händelsen inträffade i början av hösten i byn Laghari i Ghazniprovinsen i Afganistan.” Det är också viktigt att konstatera att internationella fördrag, som Sovjetunionen anslutit sig till, innehåller regler mot vissa former av urskillningslös krigföring såsom områdesbombning och användandet av vissa särskilt inhumana vapen. Brottet mot dessa fördrag måste med nödvändighet göra frågan om Sovjetunionens allvarliga avsikter med internationella överenskommelser akut. Kan vi över huvud taget lita på löften givna t.ex. i nedrustningssammanhang? Herr talman! Trots allt detta måste vi självfallet ge FN:s fredsansträngningar i Afghanistan vårt fulla stöd. Ingenting lär väl ske förrän vi kan övertyga Sovjetunionen att med sina drygt 100 000 man lämna landet. Vi har också alla skäl att helhjärtat ställa upp för de ca 4 miljoner afghaner som flytt till Pakistan och Iran. I den mån det är möjligt måste vi också bistå civilbefolkningen inne i landet. Den svenska Afghanistankommitténs hjälpverksamhet är av omvittnat hög klass och bör ha fortsatt starkt stöd. Vi hade för inte så länge sedan besök här i riksdagen av en representant för motståndsrörelsen i Afghanistan. Han hade varit med om striderna inne i landet. Det var två saker som frapperade mig när han talade om förhållandena i sitt land. Den första var hans absoluta övertygelse om seger, även om det skulle dröja länge innan den var uppnådd, och den andra var hans sätt att tala om sina motståndare utan vrede, utan hat och utan bitterhet. Detta gav ett starkt intryck. Herr talman! Det känns lätt och det känns rätt att hjälpa ett sådant folk.
Herr talman! Ivar Virgin sade att Afghanistan intar en särställning i det betänkande som vi nu diskuterar. Vi är helt överens på den punkten. Som vi har märkt av debatten har den också vridits i den riktning som moderaterna efterlyste. Både Karin Söders och mitt eget anförande var klart koncentrerade på Afghanistan, och Ivar Virgin framförde nu synpunkter på förhållandena i Afghanistan som vi helt kan instämma i. Det fanns egentligen bara en enda punkt i Ivar Virgins anförande som jag vill kommentera. Det var när han, något i polemik mot mig, sade att moderaternas inställning alltid har varit ett kristallklart fördömande av den ockupation som nu äger rum i Afghanistan. Det var på den punkten som jag var litet tveksam. Jag tittar förgäves efter moderata samlingspartiets namn i den lilla skrift som Afghanistankommittén gav ut efter den kraftfulla manifestation mot Sovjetunionens ockupation som hölls här i Stockolm den 23 marsi år. I denna demonstration ställde hela Folkrörelsesverige upp. De politiska partierna var representerade, med ett enda undantag. Moderaterna lyste med sin frånvaro. Nu har vi fått en enig uppslutning bakom fördömandet av Sovjetunionens ockupation och solidaritetsförklaringen för Afghanistans pinade folk. Låt oss hoppas att vi får se också moderata samlingspartiet i de nya manifestationer mot terrorkriget i Afghanistan som säkert kommer slag i slag.
Herr talman! Det kan inte vara Bengt Silfverstrand obekant att vi i moderata samlingspartiet har en viss inställning till demonstrationer i olika avseenden. Vi gör våra egna demonstrationer och ställer inte upp tillsammans med andra partier. Att den inställningen är väl övervägd tycker jag visas bl.a. av att man brände upp en sovjetisk flagga under den demonstration som Bengt Silfverstrand talade om. Detta är en oerhörd kränkning av Sovjetunionen. Även om vi i sak är utomordentligt kritiska och fördömande när det gäller Sovjetunionens ockupation vill vi inte delta i demonstrationer där vi inte har kontroll över vad som händer under demonstrationen. Det har vi inte när vi inte själva kan lägga upp programmet för den. Vi kan givetvis själva ordna demonstrationer där Sovjetunionens agerande i Afghanistan fördöms — och kommer säkerligen också att göra det. Av de skäl som jag just angav deltar vi dock inte i den typ av manifestationer som Bengt Silfverstrand talade om. Detta är ett gammalt beslut, som knappast kan förvåna någon.

Herr talman! Vi får aldrig förtröttas i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Vi måste alltid vara beredda att värna de enskilda människorna och deras rätt till personlig frihet, tankeoch åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Mänskliga rättigheter är emellertid mer än så. Det är också en fråga om rätten till arbete, bostäder och utbildning. Det är rätten till en jämlik utveckling var man än bor i världen. På så sätt blir arbetet för mänskliga rättigheter inte bara ett uttryck för individens rättigheter gentemot staten och statens skyldigheter mot individen, utan det blir också ett led i arbetet för fred i världen. Vi får från Sveriges sida därför aldrig tveka i arbetet för en mer jämlik fördelning av världens resurser och i arbetet för att stärka människors rättigheter. Utskottet ger också uttryck för den samstämmighet som råder mellan riksdagspartierna i dessa frågor och om detta ansvar, även om det finns några smärre reservationer. Det behövs samstämmighet och gemensamma tag, om vi skall kunna medverka till att stärka människors rättigheter. I Iran lider människor under det djupaste och grymmaste förtryck som skådats på länge i världen. Offentliga massavrättningar sker ofta efter summariska rättegångar. Motståndsrörelsen Mojaheddin räknar med att ca 10 000 människor har avrättats sedan revolutionen 1979. I det material som Mojaheddin sammanställt kan man se hur många hundratusentals barn som har avrättats. Jag har besökt Mojaheddins högkvarter i Paris och samtalat med dess ledare Massoud Rajawi. Där hade jag också tillfälle att träffa några iranska kvinnor som suttit i fängelse i Iran men flytt därifrån. De bar på sina kroppar spår av den fruktansvärda tortyr som de utsatts för. En av dem hade fått inbränt ”Mojaheddin” tvärs över bröstet — det finns ingen åsiktsfrihet i Iran. En annan kvinna visade upp sina armar — de var fulla av ärr efter skärsår. Hon hade dragits genom en glasruta och då satt upp händerna och armarna för att skydda sitt ansikte. Jag villinte gärna dra upp någon strid i dessa frågor, men jag måste säga att jag inte tycker att regeringen är tillräckligt kraftfull i sina fördömanden av Khomeini-regimen. Jag skulle önska att ni socialdemokrater själva såge skillnaden i ert engagemang för t.ex. Afghanistan och för Iran. Skillnaden kommer att framgå med all tydlighet för dem som läser detta protokoll, eftersom socialdemokraterna här i kväll har hållit ett brandtal om Afghanistan men knappast sagt något alls om Iran och om den fruktansvärda situationen där. Sveriges centerkvinnor har varit och är aktiva när det gäller stödet till de iranska kvinnorna. Några av dessa kvinnor besökte vår förbundsstämma i våras och berättade om den tortyr som de utsatts för. Just nu är något positivt på gång, för just nu diskuterar de politiska kvinnoförbunden ett förslag att bjuda in några av de iranska kvinnorna till Sverige i början av nästa år för att samtala med dem och se vad vi kan göra för att stödja dem i deras svåra situation. Kan vi enas om detta skulle det vara mycket tillfredsställande och bra för själva saken. Beträffande bojkottåtgärder på handelsområdet hänvisar utskottet till Sveriges principiella inställning — att vi endast ställer upp på sanktioner som är beslutade av FN:s säkerhetsråd. Men alla möjligheter att skapa opinion mot förtrycket i Iran måste vi utnyttja. Kurdernas situation försvåras av att de bor spridda i flera länder, som Axel Andersson påpekade här. Utskottet framhåller att någon egentlig samlad kurdisk självständighetsrörelse aldrig har funnits utan att det är olika grupperingar med olika politisk grundsyn som för kurdernas talan. Detta är naturligtvis, liksom det rådande politiska läget i regionen, en försvårande faktor för kurdernas situation. Utskottet framhåller som sin mening att det finns anledning att påminna den internationella opinionen om de förföljelser som äger rum mot kurderna. I centern har vi anslutit oss till detta och kommer att framöver följa regeringens agerande i frågan. Östra Timor och utvecklingen där känner man sorg över. Det var 1975 som den forna portugisiska kolonin ockuperades av Indonesien. Motståndsrörelsen Fretilin drev det väpnade motståndet. Efter hand har motståndet försvagats — Fretilins militära styrka anges i dag till mellan 500 och 700 man. Allt fler länder har erkänt Indonesiens överhöghet över området. Stödet för Östra Timor i FN har urholkats, och frågan har över huvud taget inte behandlats i FN sedan 1982. Här har alltså skett en gradvis utveckling, och Östra Timor är numera fast knutet till Indonesien. Frågan som man ställer sig är: Är detta folkets vilja eller är det en uppgivenhet inför omständigheterna och inför en övermakt? Det är nödvändigt att regeringen följer utvecklingen på Östra Timor och det är också nödvändigt att vi i Sverige håller oss underrättade om övergrepp mot civilbefolkningen från Indonesiens sida, att vi håller oss underrättade om tortyr och försvinnanden och griper in där så är möjligt. Likaså bör utvecklingen i Irian Jaya följas. Konflikten om Eritrea har pågått i över 20 år. Det är en tragisk konflikt som har orsakat befolkningen stora lidanden. Kriget har dessutom inneburit svårigheter att få bistånd att nå fram till de behövande. Vi känner alla till och har på olika sätt arbetat med hungerkatastrofen i Etiopien och vet hur svårt det är att nå fram med undsättning. Frågan om Eritrea har, som utskottet säger, inte behandlats i FN på över 30 år, och inte heller OAU har gjort något ställningstagande i frågan. Herr talman! Det är viktigt att situationen också i denna region följs mycket noga och aktualiseras i internationella sammanhang när så är möjligt.

Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Det mesta är fru Jonäng och jag överens om. Många talare har också vitsordat enigheten inom utskottet. Dock är det ett uttalande av fru Jonäng som jag har funnit anledning att replikera, och det är när hon säger att regeringen inte tillräckligt kraftfullt har fördömt regimen i Iran. Både fru Jonäng och jag tillhör utrikesutskottet. Utrikesutskottet har avgivit ett enhälligt betänkande. Fru Jonängs markering i dag liknar mer en extra piruett inför offentligheten än ett seriöst inlägg i sakdebatten. Nu får inte fru Jonäng missförstå mig. Vi arbetar alla för att åstadkomma någonting för de många människor som befinner sig i en svår situation, vilket bl.a. gäller människorna i Iran. Men det finns anledning att påminna om att det inte finns någon reservation från centern eller fru Jonäng. Det är klart att vi skall hjälpas åt och föra fram vår kritik mot missförhållanden som råder. Till sist några ord om handeln med Iran. Den har gått ner kraftigt, och det beror på medvetna ansträngningar från utrikesdepartementet att nedbringa importen. Vår export till Iran har aldrig varit särskilt stor. Det här är ett svårt arbete, när dett.ex. finns avtal som måste löpa ut. Det råder emellertid inget tvivel om att, med nuvarande omständigheter och regim i Iran, vi strävar efter att Sverige inte skall ha några ekonomiska eller andra förbindelser än vad vi absolut måste ha.
Herr talman! Jag vill understryka att jag inte sade att regeringens agerande rent allmänt är otillräckligt när det gäller frågan om de mänskliga rättigheterna. Så är det inte. Oavsett vilken regering som vi har haft här i Sverige har det gjorts betydande insatser för att medverka till att stärka mänskliga rättigheter. Vad som är otillräckligt är regeringens agerande när det gäller Iran. Jag har fått det mycket tydligt förklarat när jag har suttit här och lyssnat på debatten och hört hur socialdemokraterna lagt tyngdpunkten på vissa frågor och knappast alls berört andra. Alla som läser detta protokoll kommer att inse att det är en skillnad. Jag vill emellertid än en gång understryka att samstämmigheten är stor, och jag har yrkat bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Att mäta intresset med vår taletid i debatten i kväll är att använda ett trubbigt instrument. Att jag inte nämnde Iran i mitt inledningsanförande beror helt enkelt på att vi i utskottet är överens och att jag därför ansåg att debatten kunde föras om de frågor där det fanns skiljaktigheter. Möjligen var det fel av mig att göra så. För att lugna fru Jonäng vill jag hänvisa till vårt gemensamma utskottsbetänkande, där vi har skrivit ganska bra om situationen i Iran och Sveriges agerande för att möta förtryckarregimen där. På den punkten är jag inte alls orolig.

Herr talman! Aldrig har man hört så många diskutera så mycket om vad man är överens om. Det är faktiskt anmärkningsvärt. Det finns ju en gemensam uppfattning i nästan alla frågor som behandlas i detta betänkande, inte minst i frågan om Afghanistan, som fått vara huvudnummer i kväll. Nu tänkte jag tala om det som man inte är överens om, dvs. frågan om Östra Timor, där vi kommunister har en avvikande åsikt. I debatten om Afghanistan formulerade Ivar Virgin från moderaterna mycket bra vad som krävs i utrikespolitiska frågor. Han sade att det behövs skärpa, klarhet och konsekvens. Och är det någonting som saknats när det gäller behandlingen av frågan om Östra Timor i riksdagen under årens lopp så är det skärpa, klarhet och konsekvens. Större virrighet när det gäller ställningstaganden och mer vacklande inställning till ett litet folks rätt till självbestämmande är svårt att finna i modern politik. Vi har två yrkanden i vår reservation, men egentligen handlar det hela om den nio sidor långa motion som vi skrivit. Den här frågan hör ihop med Sveriges agerande på en rad andra områden. Det handlar om att Sverige har bytt fot i FN inför utsikten att kunna öka sina exporter till den nya kapitalistiska marknaden Östra Timor. Man har samtidigt ökat sin vapenexport på ett dramatiskt sätt. Det är inte så länge sedan den nuvarande utrikeshandelsministern och jag stod på samma sida och kritiserade borgerliga regeringar för sådana ställningstaganden. Nu får vi kommunister stå ensamna och kritisera den socialdemokratiska regeringen. Jag skulle vilja varna den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen för att utan vidare acceptera regeringens ställningstagande i denna fråga. Var självkritisk! Granska ert parti och se vart det är på väg när det gäller denna fråga! Jag anser att regeringens inställning håller på att förändras undan för undan i riktning för ett accepterande av ockupationen av Östra Timor. Inte minst märks det i detta betänkande. Detta intryck förstärktes också av Axel Anderssons anförande. Han är annars en förkämpe för människors frihet och rätt — det vet jag. Men han använde en glidande formulering som påminde om den som står i betänkandet, nämligen om ställningstaganden som andra länder har intagit och som innebär att man accepterar en överhöghet över Indonesien som ett faktum, eller som förre utrikesministern Ullsten sade i en debatt för några år sedan att det är en de facto-situation, dvs. något som man 115 inte kan göra något åt. Jag tycker att man i utskottsbetänkandet, de som har en annan uppfattning får säga emot mig, försöker förringa motståndet på Östra Timor, man försöker fördunkla situationen litet grand. Man säger att mycket få människor är emot systemet och för en väpnad kamp. Man säger vidare att gerillan är mycket liten och att många länder säger att situationen är som den är. Det finns emellertid andra rapporter, inte minst från den indonesiske överbefälhavaren själv, som så sent som i december 1984 sagt att gerillan utgörs av 1000 beväpnade soldater med omkring 10 000 man som stöd. Beväpningen är naturligtvis dålig, men det är ändå fråga om betydligt fler än de 500 man som det har talats om här. Nya rapporter som har kommit fram genom att man har upprättat radiokontakter, tvåvägskommunikationer, mellan London och Fretilingerillan, talar också om ökade stridsaktiviteter. Den indonesiska ockupationsmakten måste använda starka militärförband och helikoptertransporter för att komma in i de områden som hålls av gerillan. Det talas om att man försöker hålla människorna fängslade i byar. Och det gör man också i stora läger. Detta är naturligtvis en orsak till att det kan visa sig få motståndare till ockupationsmakten i vissa situationer — många sitter i läger. Man försöker begränsa byarna och klippa ned träden runt byarna som skedde i Vietnamkriget. Och på nätterna tvingas folk att samlas på torget för att de inte skall se vad som händer utanför eller kunna smyga ut till gerillan. Om nätterna vistas de på marknadsplatserna, och de får inte vara i sina hus. Det finns således mycket att säga om situationen på Östra Timor. Nu sägs det i betänkandet att Sverige alltid har stått för inställningen att östtimoreserna har rätt till självbestämmande. Man varför ändrar man sitt sätt att votera i FN? Varför bytte man fot precis som den borgerliga regeringen gjorde och fortsatte en politik som man själv var mycket kritisk mot i oppositionsställning? Man kan säga att det har gått många år utan att frågan har kommit upp — och att den inte kommer upp till behandling i år heller, som det står i betänkandet — och att det därför inte finns någon anledning att nu ta ställning till hur man skall göra. Jag tycker dock att det handlar om en mycket viktig princip. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen borde för sitt eget samvetes skull försöka påverka regeringen till ett riktigt ställningstagande i denna fråga. Hur kan socialdemokraterna annars stå här och tala om olika människors rätt till självbestämmande i olika länder, inte minst i Afghanistan? Jag håller med om att de skall ha den rätten. Det har väckts en fempartimotion om Afghanistan, och Oswald Söderqvist har alldeles klart uttryckt vår principiella inställning, nämligen att Afghanistan skall ha rätt till självbestämmande. Detta måste väl även gälla Östra Timor, eller har man olika ställningstaganden beroende på om Sverige tjänar på kriget eller inte? Till Indonesien exporterar vi nämligen. Det är vår nya stora marknad; det är kapitalismens framsida, som det står i stora affärstidningar. Dit ökar vi vår export, dit ökar vi vår vapenexport och dit reser svenska ministrar på reklammöten och försöker introducera svenska varor. Är detta orsaken? Sverige är ett litet men imperialistiskt hungrigt land, som det står i vårt partiprogram, och att det stämmer framgår verkligen om man studerar denna fråga. Jag yrkar bifall Prot. 1985/86:38

Jag har bara en liten fråga till Hans Petersson: Vill befrielserörelsen Fretilin det också?
Herr talman! Tror Axel Andersson att de inte vill det, tror Axel Andersson att befrielserörelsen tycker om den indonesiska ockupationen, tror Axel Andersson att den östtimoresiska befrielserörelsen är tacksam för att Sverige sviktar i internationella frågor? Detta är väl bra motfrågor. Det var några år sedan jag träffade representanter för den östtimoresiska befrielserörelsen, det skall erkännas. Men utifrån mitt sätt att se och mitt sätt att värdera människors rätt till självbestämmande och utifrån bedömningen av den historiska och politiska utvecklingen på Östra Timor är det självklart att vi skall stödja detta folks rätt till självbestämmande. När folket blev fritt från den månghundraåriga portugisiska ockupationen, traskade Indonesien in omedelbart för att föra en ny befolkningspolitik. Det blev ett folkmord. Men det var inte unikt, eftersom det förekommit liknande på flera andra ställen — inte minst i Indonesien där man på 1960-talet mördade en miljon människor och utrotade kommunistpartiet. Liknande har också hänt i Kampuchea och Afghanistan. Det är alltså inte på något sätt unikt, men det är av samma kvalitet. Jag kan inte tänka mig att befolkningen skulle vara tacksam för att Axel Andersson byter fot och sviktar i frågan.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar och jag har precis samma uppfattning om situationen på Östra Timor. Det är bara det att den inte är lika enkel som Hans Petersson försöker att framställa den. Jag vet att Fretilin inte ville ha omröstning om resolutionen beträffande situationen på Östra Timor. De två, tre senaste åren då resolutionen var uppe till avgörande i FN minskade majoriteten till ynka fyra röster. Jag vet, Hans Petersson, att Fretilin var med när man avgjorde hur frågan skulle hanteras. Det ansågs att resolutionen inte skulle läggas fram, eftersom det fanns risk för ett nederlag i FN, vilket skulle ha varit mer till skada än till nytta för frågans positiva lösning.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att den beklagliga utvecklingen — där befrielserörelsen och östtimoresernas exilregering tvingas till sådana ställningstaganden inför behandlingen i FN — är delvis beroende av att den svenska socialdemokratin har svikit dem och bytt fot i frågan om deras 117 självständighet.

Herr talman! Katalogen över de mänskliga rättigheterna har många likheter med en önskelista över julklappar. De allra flesta av jordens människor lever nämligen under ofrihet och diktatur. Därför måste det vara ett bärande inslag i svensk utrikespolitik att ständigt protestera mot frihetsinskränkningar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är därför tillfredsställande att utrikesutskottet står samlat bakom ett betänkande om mänskliga rättigheter och nationellt självbestämmande. Sverige måste kraftigt fördöma varje övergrepp oavsett vilken ideologisk kostym som förövarna ikläder sig. Att verka för de mänskliga rättigheterna är också att ta ställning för humanismens ideal, för idén om alla människors lika värde. Det är i dag kanske mer påkallat än någonsin. Amnesty International rapporterar om hundratals länder som bryter mot FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Dödsstraffet är på väg tillbaka även i demokratiska länder. Rasism och främlingsfientlighet förefaller tillta i styrka över hela världen. Vi har inte bara den konstitutionella rasismen i Sydafrika utan också den statligt sanktionerade antisemitismen i Sovjet och främlingsfientligheten som tilltar i styrka, bl.a. i Europa. Mot den bakgrunden är det oerhört väsentligt att Sverige oförtröttligt arbetar på det internationella planet med ett engagemang för mänskliga rättigheter. Vi får aldrig rädas att brännmärka regimer som bryter mot humanitära principer vare sig det gäller Iran, Sovjetunionen — med sin behandling av judar — eller något annat land. Arbetet för de mänskliga rättigheterna måste också präglas av insikten att kränkningar av människans lika värde är lika upprörande vare sig de sker inom eller utom Sveriges gränser. Därför finner jag det självklart att ett engagemang mot rasism och flyktinghat är en naturlig följd av det internationella arbetet för mänskliga rättigheter. I betänkandet behandlas också rätten till nationellt självbestämmande. Om övergreppen mot enskilda människors frioch rättigheter är många, är det också ofta som större makter våldför sig på små nationers och folkgruppers rätt att själva råda över sina liv och sin framtid. Betänkandet är skrivet särskilt över motioner som handlar om den sovjetiska invasionen i Afghanistan, Indonesiens övergrepp i Östra Timor och kriget i Eritrea, och jag skall inte orda mera om det efter vad som tidigare har sagts från talarstolen. Men inte bara i dessa fall har det begåtts klara brott mot folkrätten utan också t.ex. i ett litet, ofta bortglömt krig i västra Sahara, som bara är ett exempel på att befolkningen har lidit på grund av en större makts anfallskrig. Här har Sverige ett mycket stort ansvar för att bilda en internationell opinion, för att inte förtröttas i arbetet på att informera den internationella opinionen om sådana övergrepp. Kränkningar av mänskliga rättigheter och nationellt självbestämmande har, vill jag påstå, ett klart samband med vår tids överlevnadsproblem. Krig i och mellan länder, svälten och den ojämna fördelningen av jordens resurser och de miljoner människor som drivs på flykt från sina hem — dessa tre — Prot. 1985/86:38 problem är ofta en klar följd av kränkningar av mänskliga rättigheter. Därför 27 november 1985 borde en politisk enighet kring mänskliga rättigheter på ett naturligt sättleda.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

Herr talman! Jag tänker kort ta upp det som sägs i motion 368 om mjukgörande salvor m.m. Detta berör inte bara de människor som har psoriasis utan också dem som lider av olika sorters allergier och eksem och som drabbas av höga kostnader. Det kan vara barnfamiljer eller människor som via sitt arbete fått en allergi eller ett eksem. Dem har man inte tagit upp, men de är en viktig grupp. Vi från vpk:s sida har inte reserverat oss i utskottet i samband med behandlingen av motionerna, men jag vill ändå göra kammaren uppmärksam på dessa problem. För att rabatt skall utgå krävs en ändring i lagen om skydd mot höga läkemedelskostnader. Receptfria läkemedel får inte längre förskrivas av läkare, vilket har medfört väsentligt ökade kostnader för exempelvis människor som har psoriasis, allergi eller eksem och som behöver stora mängder mjukgörande salvor, badoljor eller krämer. Detta måste regeringen vara uppmärksam på och eventuellt göra en ändring i lagen, så att dessa grupper ej får ökade kostnader på grund av sin sjukdom. Herr talman!

Ändå fördubblar man kostnaderna för p-pillerförbrukningen. Det måste ses som en mycket märklig åtgärd. Regeringen har medgivit att man skall följa utvecklingen. Men varför skall man införa ett system som får de konsekvenser som regeringen måste vara medveten om? När man kunde ha förutsett detta hade det väl varit enklare att inte införa det här systemet, som nu kan få till följd att tonårsgraviditeterna ökar och sjukvårdskostnaderna också stiger, med ett ökat lidande för dem som kommer att drabbas av oönskade graviditeter. Jag tycker att man skulle ta detta i beaktande när man fattar beslutet. Man bör också se till vilka grupper som kommer att utsättas för detta. Det gäller ungdomar och studerande, som redan har det svårt rent ekonomiskt och som man lägger nya utgifter på. Ungdomen har det redan svårt i samhället, där man i dag inte kan säga så mycket positivt om arbete och inkomster. Så som framhålls i motionen finns det risk för att särskilt unga flickor utan egen försörjning får svårt att skaffa fram så mycket som uppemot 130 kr. vid ett tillfälle för inköp av ett årsbehov av p-piller och därför avstår från preventivmedel. Vi från vpks sida tycker inte att man bör vänta med att sätta in åtgärder tills antalet tonårsaborter har ökat, utan åtgärderna måste vara av förebyggande karaktär. Därför skulle det som motionen tar upp om ett rabatteringssystem för användare av p-piller till flickor upp till 20 år vara ett bra system. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen under mom. 3.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:1 behandlas sju motioner, samtliga väckta under allmänna motionstiden. Utskottet är helt enigt om att avstyrka sex av dessa motioner. Jag avstår från att kommentera dem. En motion, nr 995 med Berit Löfstedt som första namn, har vpks representant i utskottet inte helt överraskande reserverat sig till förmån för. Karl-Erik Persson har nyss redovisat ärendet, och jag tänker inte göra detsamma. Socialutskottet behandlade den här frågan vid förra riksmötet och sade då bl.a. att tonårsgraviditeterna och tonårsaborterna minskat i glädjande omfattning. Ingenting säger heller att de kommer att öka nu. Man sade sig också tro att orsaken till stor del är de lätt tillgängliga och billiga preventivmedlen. Socialutskottet sade vidare att regeringen var medveten om att kostnaderna för ett helt års förbrukning — om de måste erläggas vid ett och samma tillfälle — kan vara ekonomiskt besvärande för vissa grupper men att regeringen följde utvecklingen med uppmärksamhet, och det gör den fortfarande.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

Herr talman! Att införa ett rabatteringssystem behöver inte komma att kosta mycket pengar, men det kan komma att kosta mycket i administration. Då skall vi naturligtvis inte göra det om det inte är nödvändigt, och enligt vad vi nu kan se är det inte nödvändigt. Men regeringen följer frågan. Om man kan konstatera att följderna blir de som Karl-Erik Persson befarar men som jaginte tror kommer att inträffa, då kommer regeringen att ta itu med frågan. Med detta bör vi låta saken bero tills vidare och avvakta utvecklingen under den korta tid det är fråga om.
Herr talman! Man måste också ta hänsyn till den ökade sjukhuskostnad som blir följden av att inte införa ett rabatteringssystem. Man måste sätta den kostnaden i relation till de kostnader detta system kan medföra. Om man gör det tror jag att man lättare kan konstatera att det går att tillgodose den här gruppen.

Herr talman! Det betänkande som nu skall behandlas innehåller ofta debatterade frågor här i kammaren, nämligen om företagens socialavgifter. Det är ganska naturligt att så är fallet med tanke på att dessa avgifter ofta är betungande, särskilt för de mindre företagen. Inte mindre än 23 olika motioner som föreslagit förändringar och lägre avgiftsuttag avlämnades under allmänna motionstiden, och det är dessa som ligger till grund för det — Prot. 1985/86:38 aktuella betänkandet. 27 november 1985 Det är kanske skäl att erinra om att det gäller nya regler för uttag av HH socialavgifter sedan den 1 januari 1982. Då slopades nämligen basbeloppsoch maximeringsavdragen. Detta innebar vissa administrativa förenklingar men samtidigt också högre avgifter, vilket inte skall förnekas. fr.o.m. den 1 januari 1985 har en ny förändring skett så till vida att de sociala avgifterna och källskatt måste utbetalas varje månad mot tidigare varannan — ett system som vi moderater motsatte oss när beslutet fattades av riksdagen. När det gäller att ta ställning till alla motionsyrkandena måste en avvägning göras mellan behovet av inkomster till de olika trygghetssystemen, bl.a. sjukförsäkringar och pensioner, skäligheten i avgiftsuttagen, rättviseaspekter men också administrativa åtgärder och överskådlighet samt behovet av någorlunda kontinuitet i lagstiftningen. Herr talman! Jag har velat säga detta som en bakgrund till våra ställningstaganden och övergår nu i huvudsak till att tala om de reservationer som vi moderater ensamma eller tillsammans med de övriga borgerliga partiernas representanter i utskottet har skrivit under.

Om denna utgift ovanpå föreläsningsarvodet avskaffades, så' skulle det innebära möjligheter för universiteten att upprätthålla internationella kontakter i ökad utsträckning och att dra nytta av utländska forskares speciella kunskaper. Av ett exempel i motionen framgår att ett borttagande av de sociala avgifterna i dessa fall skulle innebära en 40 procentig ökning av gästföreläsningarna. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3. I reservation nr 4 följer vi upp flera motioner från m, c, fp och s rörande egenavgifter för vissa skogsoch jordbruksinkomster. I motionerna har påtalats att det kan uppstå helt orimliga konsekvenser på grund av nuvarande regler. Huvudprincipen är att s.k. rotpostförsäljning inte skall belastas med egenavgifter — och så är fallet om en fastighet inte brukas under inkomståret. Om fastigheten däremot brukas skall avgifter betalas. En skogsägare som bedriver avverkning i egen regi måste betala sociala avgifter härför. Om han dessutom har inkomst från rotpostförsäljning måste han betala sociala avgifter på båda inkomsterna. Om en skogsfastighet ägs av flera och en av ägarna klassas som brukare, så drabbas även de övriga, passiva ägarna av egenavgifter vid försäljning av rotposter. Det säger sig självt att ett sådant system har medfört ett minskat intresse bland enskilda skogsägare att sköta sin skog och ett minskat intresse att avverka, vilket i sin tur leder till virkesbrist för skogsindustrin. Socialförsäkringsutskottet har tidigare behandlat motioner i dessa frågor. Både 1983 och 1984 har utskottsmajoriteten hänvisat till att frågan bereds i 123 regeringskansliet. Det säger majoriteten nu också, men ingenting har ju hänt i frågan, och vi upprepar att regeringen snarast bör komma med ett förslag till riksdagen i frågan. Därför yrkar jag, herr talman, bifall också till reservation nr 4. Reservation nr 5 handlar om rätten att kvitta ett överskott i en förvärvskälla inom jordbruk och rörelse mot ett underskott i en annan förvärvskälla inom dessa inkomstslag. Det är förste vice talman Ingegerd Troedsson m.fl. som återkommit i denna fråga, och utskottets moch fp-ledamöter följer alltså upp motionen i en reservation. Vi anser att det kvittningsförbud som infördes fr.o.m. 1982 slår hårt mot den som driver ett jordbruk eller en rörelse som i sig inte är bärkraftig. Avgiftsregler får inte missgynna den som av olika skäl bedriver verksamhet i flera förvärvskällor. Jag yrkar således bifall till reservation nr 5. I reservation nr 6 följer vi moderater i utskottet upp en motion av Sten Svensson, där han påtalat att de nuvarande reglerna med schablonvärden för beräkning av kostoch bostadsförmåner vid fastställande av avgiftsunderlag för uppbörd av socialavgifter i vissa fall leder till orimliga konsekvenser. Schablonberäkningen gör t.ex. ingen skillnad mellan värdet av en hyresfri bostad i en storstad och i ren glesbygd. Det finns några exempel som verkligen är värda att notera. Förmån av fri bostad skall beräknas till 3 271 kr. för en sjurumsbostad med centralvärme. Detta gäller alltså oavsett var bostaden är belägen. Trots att värderingen är en anvisning och inte en föreskrift, skall arbetsgivaravgifter betalas in på hela beloppet, även om detta vid taxeringen skulle sättas ned väsentligt. Arbetsgivaravgifterna är dessutom definitiva. I motionen anges ett annat exempel.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 Flera motionärer har påtalat de horribla konsekvenser som kan uppstå för människor som plötsligt tvingas betala andras sociala avgifter och skatter, därför att svensk sociallagstiftning har ett alldeles för vitt arbetsgivarbegrepp. Jag behöver bara nämna snickaren Hjortberg i Göteborg, så vet alla vad det handlar om. Att finansministern nu har lovat snickaren i fråga att slippa konkurs är gott och väl, men det räcker sannerligen inte. Detta enskilda ärende är ingalunda avgjort, och företagaren i fråga har många olyckliga bröder och systrar. Finansministern har nu lovat att det skall komma ett förslag i början av nästa år, och socialministern lovade mig i en frågestund häromdagen att regeringen skall lägga fram ett förslag snarast möjligt, som det heter. Men det gjorde dåvarande socialministern redan i januari 1983. Därför börjar vi reservanter verkligen bli otåliga. Reglerna på det här området är mycket krångliga, och sociallagstiftningens bestämmelser är inte samstämda med uppbördslagstiftningens. Hur skall en person veta om han räknas som arbetsgivare med skyldighet att betala = Prot. 1985/86:38 avgifter, när riksförsäkringsverkets s.k. vägledning i ämnet ”förklarar” att 27 november 1985 den som kör med sin traktor på bondens åker är arbetsgivare, medan den som GH kör med sin traktor, kanske t.o.m. samma traktor, i bondens skog är arbetstagare? Flera motionärer menar att det bör räcka med att en underentreprenör är registrerad för mervärdeskatt — och det är väl ungefär detsamma som socialavgiftsutredningen har kommit fram till. Det är också samma förslag som ställdes av SHIO och Företagareförbundet för flera år sedan och som tidigare har debatterats i kammaren. Socialavgiftsutredningens betänkande blev klart i mars 1985 och har remissbehandlats. Utskottsmajoriteten anser att vi skall avvakta beredningsarbetet inom regeringskansliet. Herr talman! Tålamodet tryter hos Sveriges folk i denna fråga, och jag yrkar, med ett massivt stöd bakom ryggen, bifall till reservation nr 7. Till sist, herr talman, bara några ord om de särskilda yttrandena. Det första särskilda yttrandet gäller överensstämmelse mellan förmån och avgift. Ett par motionärer har tagit upp frågan om bristande överensstämmelse mellan förmåner och avgifter, särskilt för företagare med låga inkomster. Detta har varit en ofta debatterad fråga inom socialförsäkringen, och den behandlades på sin tid såväl i socialpolitiska samordningsutredningen som i sjukpenningkommittén, där jag själv tillsammans med folkpartirepresentanten hade en reservation om en bättre överensstämmelse mellan förmån och avgift. Problemet är långt vidare än vad motionerna och reservation nr 2 anger, varför utskottets moch fp-ledamöter tills vidare har nöjt sig med ett särskilt yttrande. Vi förväntar oss att sambandet mellan avgift och förmån kommer att behandlas bl.a. inom ramen för den pågående översynen av pensionssystemet. Det andra särskilda yttrandet gäller uppbörd av socialavgifter. Som jag sade tidigare röstade vi moderater mot förslaget om en uppbörd av socialavgifter och källskatt varje månad. Nu har flera motionärer föreslagit undantagsregler för bl.a. idrottsrörelsen, och jag vet att detta också togs upp i en frågestund här i förra veckan. Det ligger mycket i de framförda synpunkterna, men med hänsyn till att reglerna började gälla så sent som i januari 1985 har vi för dagen nöjt oss med detta särskilda yttrande. Därmed, herr talman, yrkar jag utöver bifall till de nämnda reservationerna bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Även jag kommer att här ta upp några av de reservationer som vi hört Gullan Lindblad beröra i sitt anförande. Under de senaste åren har vi kunnat följa debatten och läsa i tidningar om snickaren Hjortberg från Göteborg, som kämpat mot myndigheterna om hur arbetsgivaroch arbetstagarbegreppet skall tolkas. Problem med tillämpningen har aktualiserats i flera sammanhang, bl.a. i skatteutskottet. Under de senaste åren har flera ärenden i riksförsäkringsverket, hos lokala skattemyndigheten, hos länsrätt och kammarrätt aktualiserat denna fråga. Troligen är tolkningsfrågan ett stort problem, eftersom det är så oändligt 125 svårt att komma fram till ett slutgiltigt beslut. Under tiden får till synes oskyldiga företagare märkas ut för att inte sköta sina företag. I motion 1273 av Kjell Johansson m.fl. anförs att situationen är omöjlig när det gäller att bedöma hur arbetsgivar-arbetstagar-begreppet skall tolkas. Svårigheterna för en enskild företagare att på förhand kunna avgöra om arbetsgivaravgift skall erläggas för en underentreprenör är betydande. Frågan kompliceras ytterligare av att lagstiftningen på området inte är samordnad. Jag är medveten om att socialavgiftsutredningen i ett betänkande har lämnat förslag som omfattar bl.a. arbetstagarbegreppet och möjligheterna att lämna förhandsbesked på detta område. Jag har också läst att finansminister Feldt lovat Elof Hjortberg anstånd med den stora skuld till riksförsäkringsverket som han har krav på sig att betala. Det är nu bara att hoppas att regeringen snabbt behandlar socialavgiftsutredningens betänkande och remisser och får fram ett förslag hur detta problem skall lösas. Det är till största delen oskyldiga och godtrogna småföretagare som drabbas av denna oklara lagstiftning. I reservation nr 4 har frågan om egenavgifter för vissa skogsbruksoch jordbruksinkomster tagits upp. De nuvarande reglerna för uttag av egenavgifter för inkomster från skogsbruk och jordbruk ger, som motionen i detta ärende antyder, i vissa fall orimliga konsekvenser. De nuvarande avgiftsreglerna har en återhållande effekt på villigheten hos ägarna till mindre skogsegendomar att själva sköta sin skog. Därför bör t.ex. inte inkomster av rotpostförsäljning och avverkningsuppdrag ingå i avgiftsunderlaget. Det regelsystem som finns i dag är både komplicerat och inkonsekvent. Sedan lång tid tillbaka är frågan om egenavgifter vid skogsavverkning under beredning i regeringskansliet. Det vore kanske på tiden att riksdagen fick se något resultat av detta beredningsarbete. Vid flera tillfällen har riksdagen behandlat motioner angående kvittningsrätten vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Detta påverkar den pensionsgrundande inkomsten och därmed underlaget för socialavgifter. Det slår hårt mot den som driver ett jordbruk eller en rörelse som i sig inte är bärkraftig. Det är därför viktigt att eftersträva neutralitet mellan olika företagsformer så att inte reglerna missgynnar dem som av olika skäl bedriver sin verksamhet i flera förvärvskällor. Jag yrkar härmed, herr talman, bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 7. Herr talman! Vi har också i ett särskilt yttrande tagit upp frågan om överensstämmelse mellan förmåner och avgifter. De förändringar i reglerna för debitering och uppbörd av socialavgifter som har genomförts under senare år har medfört att det sedan länge bristande samarbetet mellan avgift och förmån ytterligare har försvagats. Eftersom vi förutsätter att frågan kommer att tas upp inom ramen för den pågående översynen av pensionssystemet har vi för närvarande inget yrkande med anledning av motionen i detta ärende. Detsamma gäller det i det särskilda yttrandet upptagna ärendet angående uppbörd av socialavgifter, eftersom de nya reglerna trädde i kraft så sent som den 1 januari 1985 och trots allt har inneburit vissa administrativa fördelar. Vår grundsyn är trots detta fortfarande att det gamla systemet med uppbörd = Prot. 1985/86:38 billigare system. Vi har för närvarande på grund av den korta tid systemethar. == gage ARR ; a Er Socialavgifter